Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det är något mer innehållsrikt än det förra svaret, men dess värre i sak mycket negativt. För det första har det tagit regeringen mer än ett år att konstatera att Europadomstolens fällande dom inte föranleder några förändringar i svensk lagstiftning. För det andra har regeringen kommit till denna slutsats utan att offentligt redovisa det utredningsarbete som ligger till grund för slutsatsen att ingenting behöver göras. Bevisbördan härvidlag ligger på regeringen, och det är självklart att man inom Europarådet icke kommer att nöja sig med att regeringen drar några slutsatser utan att grunderna för dessa redovisas. För det tredje har de politiska partierna inte beretts möjlighet att medverka i fråga om utredningsarbetet och de eventuella slutsatserna av detta, vilket Sten Wickboms företrädare i ämbetet ställde sig positiv till. Det finns därför, herr talman, anledning att, när det gäller handläggningen av ärendet, rikta kritik mot regeringen och justitiedepartementet. Det är uppenbart att denna handläggning bottnar i ett ointresse av att skydda äganderätten och bristande respekt för Europadomstolen. Detta är allvarligt, och jag skall återkomma till de konsekvenser som detta kan få. Så till det materiella innehållet i justitieministerns svar. Europadomstolen konstaterade i sin dom att Sverige hade brutit mot två artiklar i konventionen och fällde Sverige för brott mot densamma. Låt oss först se på frågan om expropriationstillståndens utformning! Justitieministern menar att enligt den nu gällande expropriationslagen skall i expropriationstillstånd bestämmas viss tid inom vilken saken skall fullföljas genom ansökan om stämning till domstol. Frågan är emellertid om den nya lagen innebär någon större skillnad vad avser praxis jämfört med den gamla. Justitieministern säger att man ”i praktiken” numera bestämmer tiden till ett år. Men den bestämda tiden kan faktiskt förlängas om det föreligger särskilda skäl. Sådana beslut förekommer, även om de är ”ovanliga”. I själva verket kan situationer uppkomma som påminner om dem som Europadomstolen har fällt Sverige för, även om det kanske är mycket ovanligt. Sedan är det så att Europakonventionen förutsätter att man skall kunna få ett expropriationsbeslut prövat av en opartisk myndighet. Med detta förstås en domstol eller ett därmed jämförbart organ. Det är, herr talman, tveksamt om man kan betrakta en politiskt sammansatt och beroende institution som regeringen som detta. Jag menar alltså att när det gäller expropriationstillstånden så föreligger, trots förändringarna i början på 1970-talet, fortfarande en otillfredsställande situation. Särskilt kommissionen har fäst uppmärksamheten på detta i sitt utlåtande och därvid åberopat 13§ i konventionen som stöd för sin ståndpunkt. Justitieministern är uppenbarligen också tveksam, eftersom han i sitt svar till mig säger: ”I det rättsläge som nu råder finns det således inte anledning att räkna med att några kränkningar av det slag som förekom i det aktuella målet kan uppkomma.” Men detta, herr talman, innebär ju ett erkännande av justitieministern att det faktiskt kan förekomma fall som innebär kränkningar. Mot denna bakgrund är det förvånansvärt att justitieministern hamnar på slutsatsen att några förändringar inte är aktuella. Jag delar inte denna slutsats. Vad sedan gäller byggnadsförbuden gör sig justitieministern skyldig till ett försök till illusionsnummer när han säger att det nya förslaget till byggoch planlag innebär att alla förbud upphör den 1 januari 1987. Justitieministern måste vara en man med sinne för humor när han åberopar detta lagförslag som stöd för sin sak; i och för sig är det roligt med en humoristisk justitieminister. Förslaget innebär ju att byggrätten i fortsättningen blir temporär och att man avskaffar inte bara byggnadsförbuden utan också de generella byggnadstillstånden. När planernas giltighet upphör kan kommunen när som helst dra in den enskildes byggrätt. Då uppkommer ett rättslöst tillstånd som påminner om det läge som Europadomstolen har kritiserat. Den enskilde får ingen generell rätt att bygga på sin tomt, och en kommun kan lätt ordna så att han berövas byggrätt under en mycket lång tidsrymd. Han kan inte kräva att snabbt bli inlöst. Herr talman! I justitieministerns kläder skulle jag akta mig noga för att åberopa detta förslag visavi Europadomstolens dom. Det står i direkt strid med det egendomsskydd som finns i konventionen och med den lagstiftning som är den förhärskande i Europa på detta område. Jag är övertygad om att denna lagstiftning, om den antas — det föreligger ju ännu inte någon proposition — kommer att bli föremål för prövning i Strasbourg, och det skulle inte förvåna mig om utslaget blev negativt för Sverige. Nu har såväl statsministern som justitieministerns företrädare i riksdagen sagt att man skall respektera Europadomstolens domar. Jag kaniinte finna att den svenska regeringen är beredd att göra detta. Vidare måste jag konstatera att handläggningen av ärendet är otillfredsställande. Det finns därför anledning att fästa Europarådets uppmärksamhet på den svenska regeringens tredskande. Det skall medges att det är ovanligt att så sker, men det finns formella möjligheter till detta. Såväl ministerkommittén som den parlamentariska församlingen bör få information och tillfälle att diskutera den svenska regeringens handlande. Den svenska socialdemokratiska regeringen har sig själv att skylla för att den nu kommer att utsätta sig för en mindre smickrande internationell uppmärksamhet vad gäller mänskliga frioch rättigheter.

Herr talman! Det framgår av mitt svar att den lagstiftning vars förenlighet med Europakonventionen domstolen har prövat nu har genomgått resp. inom kort kommer att genomgå avsevärda förändringar. Anders Björck är nu inte nöjd med detta. Han anser bl.a. att Europadomstolens dom innebär skyldighet för Sverige att göra ytterligare ändringar i byggnadslagstiftningen och att införa domstolsprövning av den typ av ärende som det är fråga om och som här avgörs i administrativ ordning. Anders Björck förefaller i sak ha klara sympatier för en systemförändring innebärande övergång till domstolsprövning. När det först gäller byggnadslagstiftningen skall jag inte gå in i dennas detaljer — det är bostadsministerns ansvarsområde. Jag vill bara konstatera att här framlagts ett förslag, som ligger på lagrådets bord. Lagrådet har ju alla möjligheter att bedöma om lagstiftningen står i överensstämmelse med Europakonventionen. När det sedan gäller frågan om införande av domstolsprövning vill jag bara peka på det egendomliga i att kravet på att en sådan systemförändring skall genomföras — om man nu anser det sakligt grundat —inte har ställts tidigare än just i anslutning till den här domen i Europadomstolen. Ett krav av mera allmän innebörd har visserligen ställts vid ert tidigare tillfälle såvitt jag har kunnat finna i mina efterforskningar i hävderna, nämligen av Per Gahrton, som motionerade i ämnet, men dennes motion vann ingen anslutning i konstitutionsutskottet. En rad av regeringar av alla partifärger har under nästan hela detta århundrade prövat ärenden enligt expropriationsoch byggnadslagstiftningen utan efterföljande domstolsprövning, och avgöranden har enligt god svensk förvaltningstradition varit betryggande underbyggda med utnyttjande av bl.a. den höga juridiska kompetens som finns och alltid har funnits i regeringskansliet. Jag är, herr talman, självfallet beredd att överväga domstolsprövning som alternativ eller komplement till administrativa avgöranden. Om starka sakliga skäl föreligger för det i särskilt fall, är jag f. ö. beredd att överväga en överflyttning av ärenden som i dag domstolsprövas till en administrativ prövning, när så befinns lämpligt. Självfallet skall eventuella krav på domstolsprövning som kan härledas ur Europakonventionen tas med vid sådana överväganden, men den nu aktuella domen skall enligt regeringens bedömning inte tolkas så att den innebär ett sådant krav. Som Anders Björck väl känner till är det inte Europadomstolen utan ministerkommittén som avgör om ett medlemsland uppfyller sina förpliktelser enligt domen. Ett sådant avgörande av ministerkommittén föreligger ännu inte i detta fall. Jag utgår emellertid från att kommittén kommer att finna att Sverige har gjort vad som kan krävas genom de lagoch praxisförändringar som jag har redogjort för i mitt svar. Regeringen har bedömt det lämpligt och praktiskt att själva tolkningen av domen och de konsekvenser som den kan få görs av regeringen. Gör ministerkommittén en annan bedömning när det gäller tolkningen av domen, uppstår naturligtvis ett nytt läge, som får bedömas politiskt, och då kommer jag att överväga i vilka beredningsformer frågan skall hanteras i fortsättningen.

Herr talman! Justitieministern har naturligtvis i och för sig rätt i att lagstiftningen på det här området har genomgått eller kommer att genomgå förändringar. Det intressanta är emellertid i vilken riktning de här förändringarna har gått eller kommer att gå. När det gäller den första frågan, om expropriationslagen, har det faktiskt icke blivit någon särskilt betydande förändring i praxis. I den andra frågan, som gäller byggoch planlagstiftningen, anser jag och säkerligen många med mig att det här i själva verket handlar om en försämring. Det handlar om en socialistisk bostadspolitik, markoch planpolitik, som innebär att man urholkar den enskilda äganderätten. Den enskilda äganderätten skyddas av Europakonventionen, och det är alldeles uppenbart att Sverige kan riskera — om den här lagstiftningen antas — att på nytt hamna inför kommissionen och Europadomstolen. Jag tycker alltså, herr talman, att de exempel på förändringar eller kommande förändringar som justitieministern redovisar inte är hållbara visavi den avkunnade domen. Jag tycker däremot att det är positivt att justitieministern säger att han är beredd att överväga en systemförändring och införa ett system med domstolsprövning. Det är möjligt att detta blir nödvändigt, och jag tror att det bättre skulle stå i överensstämmelse med Europadomstolens dom. Det är riktigt att frågan inte har varit aktuell på ett bra tag, men vi har inte heller tidigare blivit fällda av Europadomstolen på detta område eller över huvud taget blivit föremål för kritik där. Förslaget om ny byggoch planlag ligger hos lagrådet, och det är möjligt att lagrådet räddar regeringen genom att framföra kloka synpunkter, som sedan regeringen är lika klok att anta. Men faktum kvarstår, att justitieministern i sitt interpellationssvar till mig åberopar den oförändrade lagrådsremissen som ett argument för att man inte skall behöva göra någonting. Och det tycker jag är mycket farligt ur justitieministerns egen synpunkt. När det slutligen gäller frågan om hur den svenska regeringens uppträdande i det här fallet skall prövas, är det helt korrekt — det antydde jag också i slutorden av mitt förra anförande — att detta åvilar ministerkommittén. Denna har att se till att avkunnade domar respekteras och att de 21 medlemsländerna i Europarådet håller sig inom de riktlinjer som där har dragits upp. Skulle det inte bli några förändringar till det bättre på den här punkten, avser jag att aktualisera frågan i ministerkommittén, och då får Sverige finna sig i den föga behagliga situationen att en person från det egna medlemslandet begär att ministerkommittén skall göra en prövning om landet har skött sig eller inte. Skulle då ministerkommittén komma fram till att Sverige inte har respekterat en fällande dom i Europadomstolen på det område som gäller de mänskliga rättigheterna, är det naturligtvis en chikan för Sverige. Får jag slutligen, herr talman, ställa en direkt fråga till justitieministern, som gäller den beredning som har skett inom departementet: Är justitieministern beredd att offentligt redovisa det underlag som ligger till grund för justitieministerns ställningstagande i dag att några förändringar inte behövs med anledning av den fällande domen?
Herr talman! Det material som har legat till grund för vår bedömning är öppet och väl känt. Jag känner inte något behov av att göra en särskild innehållsförteckning till de handlingarna. Jag skallinte förlänga den här debatten, men inte minst slutorden i Anders Björcks anförande — före frågan — föranleder ändå en liten reflexion, nämligen att svensk lag stiftas av Sveriges folk genom dess valda ombud i riksdagen. Den grundar sig på politiska majoritetsbedömningar. Det är också klart — det sade jag i mitt svar — att vederbörlig hänsyn skall tas till internationella åtaganden. Men det skall inte svänga hit och dit i den svenska lagstiftningen med hänsyn till varje tänkbar tolkning som kan göras av ett internationellt organs avgörande — i synnerhet om domen, vilket är fallet här, är långt ifrån solklar till sin innebörd. Det står naturligtvis Anders Björck fritt att försöka åstadkomma ändringar i lagstiftningen genom uppträdande i Europakommissionen, men jag tycker ändå att vi skall ha som en god grundregel att det är i denna kammare som svensk lag stiftas.

Herr talman! Eftersom Sverige har blivit fällt av Europadomstolen och anser att det inte finns några skäl att företa förändringar med anledning av den fällda domen tycker jag nog ändå att det är rimligt att man från departementets sida presenterar någon form av skriftlig dokumentation av hur man har kommit fram till den slutsatsen. Jag tror att man i Strasbourg skulle ha mycket svårt att förstå att det enda som redovisas offentligt är ett konstaterande av att förändringar icke är nödvändiga. Jag vill ändå uttrycka en förhoppning om att någon form av redovisning av hur man har hamnat på den här ståndpunkten tillställs Sveriges riksdag och offentligheten. Självfallet är det här i kammaren som lag stiftas, herr talman. Men skall det vara någon mening med att ansluta sig till internationella konventioner får vi faktiskt respektera också dem och företa förändringar om så skulle bli nödvändigt. Det är klart att det inte är särskilt roligt för något land att bli fällt av Europadomstolen. Men Sverige är känt, icke bara i Europa utan även i andra delar av världen, för att mycket ofta och med all rätt kritisera förhållanden i andra länder. Det skulle väl då se märkligt ut att vi i Sverige av ilska eller irritation över att ha fått en liten knäpp på näsan icke omedelbart visar att vi är beredda att på allt sätt tillfredsställa de krav man kan ställa på följsamhet gentemot den dom som finns. Det innebär, herr talman, inte att vi följer varje tänkbar svängning. Dess bättre har vi faktiskt under den tid vi varit anslutna till konventionen — det är över 30 år nu — blivit fällda bara en enda gång. Men det här är ett testfall, och jag vill verkligen hoppas att sista ordet inte är sagt i den här frågan. Jag tyckte mig av justitieministerns andra inlägg förstå att han ändå var beredd att, efter det att lagrådet prövat frågan om ny byggoch planlagstiftning, ta hänsyn till de synpunkter som eventuellt kan framkomma.

Herr talman! Tore Nilsson har i en interpellation till mig anhållit om ett förtydligande av innebörden av föräldrabalkens förbud mot aga av barn. Enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken får föräldrar eller andra vårdnadshavare inte utsätta barn för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Innebörden av denna bestämmelse är alltså att s.k. aga inte får användas som ett medel vid uppfostran av barn. Någon särskild straffrättslig påföljd har inte knutits till detta förbud. Däremot kan bestämmelserna i brottsbalken om misshandel i vissa fall bli tillämpliga om en förälder agar sitt barn. Mildare former av aga, t.ex. en enstaka örfil som inte förorsakar annat än hastigt övergående smärta, är dock inte straffbara som misshandel. Även en sådan lindrig kroppsaga är emellertid att betrakta som förbjuden enligt föräldrabalken. Syftet med bestämmelsen i föräldrabalken är bl.a. att göra fullständigt klart att kroppsliga bestraffningar av barn inte får förekomma. Bestämmelsen innebär inte någon ökad kriminalisering av aga utan tar sikte på vårdnadshavarens ansvar för barnets uppfostran. Frågan om var gränsen går för att en handling skall utgöra straffbar misshandel skall i princip bedömas på samma sätt, oavsett om handlingen har riktat sig mot ett barn eller mot en vuxen. Av bl.a. pedagogiska skäl har man låtit föräldrabalkens förbud mot aga gå ett steg längre och omfatta även sådana kroppsliga tillrättavisningar som inte är straffbara. Det kan tilläggas att det förhållandet att en förälder överträder detta förbud kan få betydelse på andra sätt. Bl. a. kan det vara en omständighet som kan påverka valet av vårdnadshavare i en tvist om vårdnad om barn. Med den nu aktuella bestämmelsen i föräldrabalken har samhället visat sitt avståndstagande från användningen av aga i uppfostran. En brett upplagd informationskampanj om förbudet har genomförts i syfte att övertyga föräldrar och andra att inga former av våld får vara ett medel i barnets uppfostran. En intervjuundersökning från år 1981 visar också att en mycket klar majoritet numera tar avstånd från användningen av kroppsaga. Av undersökningen framgår vidare att så gott som samtliga tillfrågade kände till att det är i lag förbjudet att aga barn.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Interpellationens bakgrund är denna: Sverige har lagstiftningsvägen kriminaliserat alla slag av aga. Inför Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna har emellertid svenska föräldrar dragit frågan om familjens integritet och föräldrarnas rätt att själva fostra sina barn samt begärt en bedömning av den svenska lagstiftningen. Man har jämfört 8 och 9 §§ i konventionen för de mänskliga frioch rättigheterna med 2 § i första tilläggsprotokollet. Vid behandlingen av detta mål gjorde den svenska regeringen uttalanden som egentligen bestrider att aga är förbjuden, och ovisshet kan i dag sägas föreligga om vad den svenska lagstiftningen egentligen innebär. Kommissionens utslag lämnades den 13 maj 1982, och i detta hävdas att lagen om aga inte föranlett åtal och fällande dom i Sverige, varför föräldrarnas talan avvisades. Man begärde också ytterligare upplysningar från föräldrarna. Dessa sände en inlaga, men då hade redan utslaget fallit. De skrev den 10 maj och redogjorde för en dom i tingsrätten i Södertälje, som just gällde ett fall av fostran med aga, och företedde därmed det material som kommissionen tidigare efterlyst. Men det kom alltså för sent. Saken är dock inte utagerad utan fortsättning följer. Justitieministerns svar i dag kommer förvisso att senare bli föremål för studium. Justitieministerns svar till mig ger inget klart besked. Jag uppfattar det som ett goddag-yxskaft. Det innehåller bara ett upprepande av för mig kända förhållanden. Min fråga är därför: Vad är riktigt? I sin inlaga till kommissionen den 8 juli 1981 påstår regeringen att aga inte föranleder straffpåföljd. Men vi har ju å andra sidan lagen som förbjuder alla slag av aga och ”annan kränkande behandling” och som bevisligen lett till fällande dom. Dagens svar innehåller också den felaktigheten att justitieministern hänvisar till 6 kap. 1 § föräldrabalken. En lagkunnig har sagt till mig att det bör vara 6 kap. 3 § andra stycket. Det kanske inte har någon betydelse, men ändå. Om ingen straffrättslig påföljd knutits till denna lag, vilket påstås i svaret, bör ju lagen avskaffas eller ändras, eftersom just en sådan påföljd drabbat svenska föräldrar. I regeringens inlaga till kommissionen sägs att vad som kallas ”a slap in the face” inte lett till någon straffpåföljd, men just detta har ju skett. Av svaret att döma betraktas alltså lagboken som ett slags pedagogisk handledning. Jag tycker nästan att man kan le åt det som sägs i svaret om pedagogiken, trots att det är en mycket allvarlig sak: Det skulle vara en kodex med moraliska synpunkter på föräldrars och vårdnadshavares fostran samt vård av sina barn. Kanske t.o.m. bättre än katekesen? Vad som står i lagen bör väl ha en annan klarhet, pregnans och giltighet samt vara lag i ordets egentliga mening. Det verkar som om justitieministern är belåten med resultatet av den information som har getts, och det är väl riktigt att ge sådan information. Jag är ingen vän av aga för agans egen skull, framför allt inte om det är fråga om misshandel. Men om man lämnar sådan information, är det ju underligt att påpeka att lagen i sig själv skulle vara en pedagogisk handledning för föräldrar. Andra är inte lika nöjda med eller övertygade om riktigheten i en sådan pedagogik.

Jag måste fråga: Vad är det som justitieministern kallar ”kroppsliga tillrättavisningar”? Vad är det som i lagen kallas ”kränkande behandling”? Hur kan föräldrar straffas för det som är traditionell fostran, och hur kan familjeintegriteten kränkas genom åtal och offentlig rättegång för vad man kallat ”smisk och dask”? Det står i en broschyr som justitiedepartementet låtit sprida — jag har inte själv sett den men hoppas att de uppgifter jag har fått är korrekta: Kan man klara barnuppfostran utan smisk och dask? Broschyren lär vara ironisk och avvisar raljant både Nya testamentet och hustavlan och kristen och kyrklig tradition. Justitieministern är ju personligen inte ansvarig för lagen eller för regeringsinlagan till kommissionen för de mänskliga rättigheterna, och han bör vara rätte mannen att reda ut begreppen. Jag menar alltså att justitieministerns svar inte är något svar utan bara ett upprepande av vissa texter och ett antal fakta. Den diskrepans som jag påvisat mellan regeringens svar till Europarådets kommission och det faktiska förhållandet i Sverige får jag ingen förklaring till. Jag utgår från att justitieministerns svar uppfattas av kommissionen för de mänskliga rättigheterna, och det vore skäligt med en ytterligare information för kammaren i denna fråga. Som jag påpekat i min interpellation, har agaförbudet tydligen tillkommit för att hindra frikännanden av det slag som förekommit så sent som 1975, när faktiskt en förälder blev frikänd efter att ha gjort ett ”slap in the face”. Det förljudes att våra grannländer Norge och Finland numera infört lagar liknande den svenska, i enlighet med den strävan till likformighet i lagstiftningen som Nordiska rådet verkat för, men det skall också noteras att enligt uppgift i en tidning den 13 december har den danske familjeministern avvisat ett liknande förslag, och i övrigt ute i världen finns det ju inte någon sådan lag.

Varför har det då skett att svenska föräldrar blivit straffade? Jag tycker att all misshandel skall vara straffbar, och det är den ju också i vårt land. Men den form av aga som svenska föräldrar anser vara riktig och i överensstämmelse med Bibeln och kyrkans tradition och med familjens integritet kan inte kallas ”våld” — ett ord som justitieministern använder i svaret till mig. Därför ber jag om ett tydligare svar.
Herr talman! Jag har i mitt svar lämnat en utförlig redogörelse för innebörden av gällande rätt i den här frågan. Jag menar att redogörelsen också är mycket klar. Den här redogörelsen stämmer överens med innehållet i den information som gick ut till svenska folket med anledning av lagstiftningen, och vi har SIFO-undersökningar som visar att den klart uppfattades av 98 26 av befolkningen. Informationen hade också alldeles uppenbart den effekten, att den stärkte opinionen mot att använda aga som ett medel i uppfostran. Jag har även den uppfattningen — jag skall inte gå in på några detaljer — att min redogörelse för innebörden av svensk rätt precis stämmer överens med den redogörelse som svenska regeringen har lämnat till Europakommissionen. För min del blev jag inte på det klara med vad Tore Nilsson egentligen är ute efter. Är Tore Nilsson ute efter att främja användningen av aga som uppfostringsmedel, eller vad? Avslutningsvis vill jag emellertid bara erinra om att det beslut som fattades i detta hänseende, fattades i nästan fullständig politisk enighet, över de politiska partigränserna.
Herr talman! Om justitieministerns uppfattning är den han framför här, att viss tillrättavisning — som också kan vara kroppslig — bör kunna förekomma, så är vi innerst inne överens. Detta stämmer också med vad den dåvarande justitieministern sade 1966. Jagärinte ute efter att främja aga — vad det nu skulle innebära. Men jag har påpekat att det faktiskt föreligger en dom i en tingsrätt i Sverige — jag kan ange datum, och dessa ting står väl också omnämnda i interpellationen — enligt vilken föräldrar har fått straff för vad alltså både justitieministern och jag menar är en mycket lindrig kroppslig tillrättavisning.

Det är ju som den tidigare justitieministern sade, att även under de bästa familjeförhållanden kan det förekomma situationer av det här slaget. Och skadan blir ju mångdubbelt större, om det hela dras inför domstol. Vad som skall gälla bör alltså vara andan i justitieministerns svar beträffande innebörden av lagstiftningen. Det skall alltså inte bli någon straffpåföljd, som det nu i verkligheten blivit och som det kan befaras bli fler gånger.

Herr talman! Görel Bohlin har, med hänvisning till uppgifter om att redan färdigutbildade svenska piloter nu beräknas täcka pilotbehovet för de civila flygbolagen under de närmaste tio åren, frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en senareläggning av igångsättningen av den civila pilotutbildning som påbörjas den 1 april 1984. Jag vill inledningsvis erinra om den civila pilotutbildningens syfte, nämligen att trygga såväl den civila luftfartens som flygvapnets tillgång på piloter. De uppgifter som jag nyligen fått från flygbolagen visar på en årlig efterfrågan på 15-20 piloter de närmaste åren. Chefen för flygvapnet konstaterar samtidigt att det inte finns något överskott av aktiva flygvapenpiloter och att alla avgångar innebär en allvarlig åderlåtning av flygvapnets organisation. Jag kan i sammanhanget nämna att Linjeflyg i höstas rekryterade sex piloter från flygvapnet. Några nya sakförhållanden som motiverar en senareläggning av den civila pilotutbildningen finns enligt min mening inte.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Vi har uppenbarligen olika uppgifter vad beträffar arbetsmarknaden för de svenska piloterna. Jag inser mycket väl behovet av en alternativ utbildningsväg för svenska civila piloter. De piloter som utbildas vid flygvapnet kostar samhället enorma summor och har en flygutbildning som i förhållande till civil luftfart inte är adekvat. Flygvapnet utbildar stridsflygare. Dessa får stor erfarenhet av flygning, men ovanpå denna utbildning krävs omfattande skolning i flygning av olika civila flygplanstyper samt givetvis en rent teoretisk utbildning beträffande bestämmelser, internationella regler osv. Om flygvapenpiloter går över till ett civilt flygbolag, mister flygvapnet en viktig och dyr länk i försvaret, och den civila luftfarten har trots det stora kostnader. Tanken med den civila pilotskolan är alltså bra. Vi har nu, enligt uppgifter från Svensk pilotförening, ett betydande överskott på väl utbildade, erfarna — och unga piloter. Jag menar att det är både ett slöseri med medel, i en tid då vi sannerligen behöver hålla tillbaka utgifterna, och ett djupt inhumant tillvägagångssätt mot de enskilda att utbilda för en ganska säker arbetslöshet. I Svensk pilotförenings tidskrift nr 7/8 i slutet av december 1983 berättas om en ung polack som nyligen sökt flygutbildning som arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsstyrelsen avslog hans ansökan med motiveringen att arbetsmarknaden för piloter f. n. var dålig. Sökt utbildning bedömdes inte leda till stadigvarande arbete, vilket är meningen med arbetsmarknadsutbildningen. Polacken överklagade hos regeringen, och regeringen upphävde arbetsmarknadsstyrelsens beslut. Det är ganska märkligt. AMS måste väl ändå vara den instans som kan bedöma arbetsmarknadsläget. Regeringen och AMS har alltså nyligen bedömt arbetsmarknadsläget för piloter olika, och det är oroande. Arbetsmarknadsstyrelsen är den instans som för regeringens räkning införskaffar underlag och bedömer sysselsättningsläget i olika branscher, verksamhetsområden och delar av landet. Varför desavouerar regeringen denna expertis? Att utbilda för arbetslöshet är inhumant — ja, grymt — inte bara mot den som får satsa så mycket i onödan. Det är också ett hån mot dem som redan är arbetslösa. Jag vill fråga kommunikationsministern: Vad är anledningen till att regeringen går emot sin egen arbetsmarknadsexpertis i en sådan här fråga? Skulle det möjligen betyda att arbetsmarknadsläget för piloter nyligen förändrats eller att det finns prognoser som tyder på en snabb förbättring?

Herr talman! Den fråga som Görel Bohlin nu ställer skulle egentligen arbetsmarknadsministern svara på. Det är ju en fråga av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Jag kan säga att när Linjeflyg rekryterade hösten 1983 fanns det ca 340 sökande. Av dessa var det 136 som saknade pilotjobb. 25 av de sökande kunde inte uppfylla Linjeflygs formella krav eller föll bort av åldersskäl. Det var således ca 100 av drygt 340 som var intressanta, sett ur rekryteringssynpunkt. Det är vidare värt att konstatera att av de 36 som kallades till intervjuer var 16 flygvapenpiloter. Detta var alltså utgångsläget för rekryteringen under 1983. Det krävs utan tvivel en civil trafikflygarutbildning som är målinriktad inom den mest kvalificerade luftfarten för att utgöra ett verkligt alternativ till fortsatt rekrytering av militärt utbildade flygförare. Den saken torde klart framgå både av mitt svar och av det som här kan anföras. Enligt chefen för flygvapnet är en sådan här utbildning nödvändig för att säkerställa tillgången på piloter inom försvaret och för att upprätthålla en väl fungerande krigsorganisation.' Jag kan hålla med om att det finns saker och ting som pekar på att man kanske måste ha ögonen på pilotutbildningen. I dagens läge visar flygvapenchefen på att pilotutbildningen bör komma i gång. Resurserna finns och bör utnyttjas. Han menar att det föreligger en fara för åderlåtning på flygförare från flygvapnet därest man inte kommer i gång med denna utbildning. Jag tror dock att man bör göra en utvärdering av pilotutbildningen efter låt oss säga tre år. Detta måste givetvis ske i samråd med SAS, eftersom det finns ett avtal med SAS om viss åtgärd som gäller i åtminstone tio år.
Herr talman! Det där med utvärdering tycker jag låter tilltalande. Svenska flygföretag bör ju i enlighet med grundlagens anda anställa den på ett pilotjobb som har de bästa meriterna. Förtjänst och skicklighet måste vara vägledande även här. Bland de sökande till pilottjänst i t.ex. SAS och LIN kan det finnas många som har betydligt bättre meriter än de som kommer från den nya skolan. Hur går det då med möjligheterna för t.ex. SAS att uppfylla det avtalskrav som säger att SAS skall åta sig att anställa ett visst antal piloter per år som kommer från pilotskolan? Kommunikationsministern menar väl inte att kravet på förtjänst och skicklighet skall åsidosättas? Det förstår jag att kommunikationsministern inte menar. Detta krav är i själva verket en omöjlighet. Enligt Svensk pilotförening har man 90 arbetslösa piloter bland medlemmarna, och man räknar med 45 reservofficersutbildade, kvalificerade piloter. SAS har en pensionsavgång på ungefär 15 per år. Sannolikheten för att de mest kvalificerade sökande skall komma från den nya skolan är då sannerligen inte stor, knappast någon. Avsikten med min fråga är att få stöd för tanken att senarelägga starten av skolan och också att påtala den orimliga rekryteringssituation för flygbolagen som uppstår om pilotskolans elever skall ha något slags företräde till tjänst. Vad säger kommunikationsministern om detta senare — företräde till tjänst för pilotskolans elever?
Herr talman! SAS har uttryckligen sagt att något:sådant inte skall förekomma. Rekryteringen kommer att ske efter meriter.
Herr talman! I avtalet sägs det i alla fall att SAS skall åta sig att anställa ett visst antal piloter från skolan. Jag konstaterar att arbetsmarknaden för piloter är synnerligen osäker. Om vi startar denna skola kommer det att innebära att vi utbildar för arbetslöshet, eller måhända för utlandet. Det tycker inte jag är särskilt väl använda skattepengar. Jag ser fram mot den utvärdering som kommunikationsministern nu har aviserat.
Herr talman! SAS avtal gäller inte anställning av piloter. Det står definitivt klart att SAS anställer piloter efter deras egna meriter. Åtagandet gäller vidareutbildning. I den här civila utbildningen ingår en viss företagsinriktad utbildning. Det är den som SAS har åtagit sig.
Herr talman! En vidareutbildning bygger på en grundutbildning. Om grundutbildningen är sämre betyder det att de som antas till vidareutbildningen måste vara de mer kvalificerade, dvs. de som kommer från flygvapnet eller har en längre pilotutbildning.

Herr talman! Jan-Eric Virgin har med anledning av uppkomna skador på bron över Svartnöströmmen i Norrtälje kommun frågat mig om jag anser att det av arbetsmarknadspolitiska skäl finns orsak till en tidigareläggning av planerat brobygge. På det statliga vägnätet finns det över 11000 broar, varav ca 7000 är av betong. Under senare år har skador på framför allt de äldre betongbroarna uppdagats i allt större omfattning. Ett flertal broar har fått repareras eller byggas om till betydande kostnader. Vägverket har därför inlett en stor översyn av landets broar för att kartlägga skadornas karaktär och omfattning. Verket har dock redan nu i sin budget ökat anslaget för underhållet och reparationerna av broarna. Regeringen har mot den bakgrunden i sina direktiv till den nyligen genomförda revideringen av planerna för byggande av vägar åren 1984-1993 framhållit att behovet av bl.a. reparation och ombyggnad av broar måste beaktas. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fasta på detta och prioriterat en ombyggnad av Svartnöbron med start redan år 1985. Om det av tekniska skäl blir nödvändigt att påbörja ombyggnaden ännu tidigare, förutsätter jag att vägverket kan lösa den frågan. Huruvida det av arbetsmarknadsskäl finns anledning att tidigarelägga en ombyggnad är en fråga som vi inte nu kan ta ställning till på regeringsnivå. Det är en uppgift för i första hand berörda arbetsmarknadsmyndigheter att bedöma om sysselsättningsläget kräver extraordinära insatser.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har ställt denna fråga mot bakgrund av det allvarliga förhållandet att den bro som finns vid Svartnöströmmen har visat sig ha så dålig bärighet att det inte är möjligt att tillåta den trafikbelastning som tidigare har varit normal. Man har därför fått minska brons bärighet från 10 boggitryck till 8/12. Man har också funnit att den återstående tekniska livslängden verkar vara mycket begränsad. Vägförvaltningen har jämfört två möjligheter att höja bärigheten och bredda broförbindelsen. Man har vid en teknisk-ekonomisk analys så småningom kommit fram till att bron i sin helhet bör rivas och ersättas med en ny. Genom en konsult i vägförvaltningen har frågan nu utretts. Man kommer omedelbart att sätta i gång med denna konsultverksamhet för att projektera bron. Det finns olika alternativ för tillfart till denna nya bro, och f. n. pågår förberedande samråd med markägare och görs kostnadsjämförelser mellan de olika alternativen. En arbetsplan kommer så småningom att ställas ut och fastställelse prövas. Avsikten är att bygghandlingar skall föreligga hösten 1984. Markägarsammanträde kommer att hållas redan i februari. Kommunikationsministern säger att det finns problem när det gäller ombyggnaden, men det är inte fråga om en ombyggnad. Som jag har sagt tidigare gäller det faktiskt en nybyggnad. Om det av tekniska skäl skulle vara nödvändigt att tidigarelägga byggandet förutsätter jag att vägverket skulle kunna lösa frågan. Men för en tidigareläggning av brobygget, exempelvis redan till vintern 1984-1985, krävs det särskilda medel. Det sägs nu att vägverket har ökat sin budget för underhåll och reparationer av broar, och med den ambitionen tycker jag att man i en sådan här allvarlig situation skulle kunna ställa i utsikt att tidigare anslå dessa medel.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig dels om jag är beredd att ta initiativ till en ökning av vägverkets ordinarie anslag på bekostnad av sysselsättningsanslaget, dels om jag kan instämma i att den planerade bron över järnvägen vid Märsta är av riksintresse och borde komma till stånd oavsett sysselsättningsläget i Stockholmsregionen. Flerårsplanerna och fördelningsplanen för byggande av vägar åren 1984-1993 har fastställts i slutet av förra året. De nya planerna innebär en avsevärt högre ambitionsnivå i fråga om vägbyggande än under senare år. Regeringen har i sina direktiv inför flerårsoch fördelningsplanearbetet angett planeringsramar för vägbyggandet. Planeringsramarna omfattar förutom ordinarie medel även vägbyggande med sysselsättningsmedel. Jag är inte beredd att ändra på denna ordning, vilket också framgår av den nyligen framlagda budgetpropositionen. Genom att redan i planerna beakta såväl ordinarie medel som sysselsättningsmedel kan väginvesteringarna placeras in i planerna enligt den prioriteringsordning som myndigheter och kommuner i resp. län finner bäst förenlig med de vägpolitiska målen. Vägplanerna skall således vara länens samlade syn på hur och i vilken ordning vägobjekten i länen skall byggas oavsett finansieringssätt. En bro över järnvägen i Märsta är angelägen av flera skäl. Brobygget har diskuterats alltsedan tillkomsten av Arlanda flygplats. I den av länsstyrelsen fastställda flerårsplanen för byggande av länsvägar har objektet placerats på 15:e plats med planerad byggstart år 1989. Länsstyrelsens beslut visar att länet anser att det finns andra vägobjekt som är mer angelägna än ett brobygge i Märsta. Länsstyrelsens beslut har av Sigtuna kommun överklagats till regeringen. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu kommentera Görel Bohlins fråga ytterligare.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Tyvärr har min interpellation om ”prioriteringsordningen av vägobjekt” fubricerats om av kammarkansliet. Skälet till min rubrik var att jag med projektet viadukt över järnvägen vid Märsta som exempel ville principiellt diskutera fördelningen över landet av vägmedlen på objekt av olika angelägenhetsgrad. Beträffande viadukten tycks alla vara rörande överens om dess höga grad av angelägenhet — även kommunikationsministern, förstår jag. Projektet har prioriterats högst av kommunen och högt av vägförvaltning och länsstyrelse. Skälet till det är givetvis viaduktens riksintresse för att räddningstjänsten vid Arlanda skall fungera som planerats. Just därför är det minst sagt uppseendeväckande att den inte redan finns. Arlanda invigdes 1964. Självfallet är jag införstådd med och glad över att planeringsramarna för vägobjekt numera omfattar både ordinarie medel och sysselsättningsmedel. Detta är ju gamla moderata förslag och innebär avsevärt mycket bättre planeringsförutsättningar för vägverket. Det finns emellertid vissa samhällsekonomiska problem beträffande den länsvisa bedömningen av hur sysselsättningsmedlen skall fördelas, menar jag. Om vi tittar på projektet viadukten i Märsta, har länsmyndigheterna i flera år hoppats att projektet skall kunna inrymmas i sysselsättningspaketet. Eftersom ordinarie väganslag ofta inte räcker långt, står hoppet — även beträffande mycket angelägna projekt — till sysselsättningsmedlen. Dessa pengar fördelas emellertid framför allt till län och kommuner med arbetslöshet, och det kan ju tyckas vara bra. AMS avgör fördelningen mellan regionerna. Detta innebär emellertid att medel går till län där man faktiskt fårleta efter lämpliga, angelägna objekt. Ja, där man är framme på 1990-talet i sina prioriteringslistor. Stockholms län, som är gynnat i sysselsättningshänseende, får ofta inga pengar alls — eller mycket litet — och därför får angelägna projekt där anstå. Ibland får t.o.m. påbörjade projekt stoppas och arbetskraften, vilken kanske rekryterats från andra och sysselsättningssvagare regioner, skickas hem. Vad innebär då detta? Jo, denna arbetskraft registreras som arbetslös på hemorten. Detta leder till en försämrad sysselsättningsstatistik i det länet, vilket i sin tur leder till att mer pengar ges till obehövliga eller inte så angelägna projekt osv. Det rimliga vore, och det vill jag höra kommunikationsministerns uppfattning om, att vägverket även fick bedöma var sysselsättningspengar skulle sättas in — på vilka objekt och i vilka län — i samråd med AMS, som mot den bakgrunden kunde erbjuda arbete till människor i sysselsättningssvaga områden, men kanske på annan ort. Jag vill fråga: Är kommunikationsministern beredd att ta initiativ till att även sysselsättningsmedel satsas på objekt som för riket har hög angelägenhetsgrad — dvs. ger god avkastning och god samhällsnytta — varigenom samma effekt uppnås som om det ordinarie anslaget ökades på bekostnad av sysselsättningsanslaget? Objekt som ger god avkastning genererar ju ändå jobb i större utsträckning än tillfälliga satsningar på mindre lönande projekt.

Herr talman! Beträffande detta projekt — interpellationen gällde ändock en viadukt över järnvägen vid Märsta station — är att konstatera att den socialdemokratiska regeringen ju har tagit speciell hänsyn till utflyttningen av jettrafiken från Bromma till Arlanda. Vägverket hade i uppdrag av regeringen att utreda effekterna på vägtrafiken av en sådan utflyttning. I den utredningen förordades på kort sikt följande åtgärder. Ett mitträcke plus belysning på E 4, alltså mellan Tureberg och Märsta, bedömdes kosta ca 26 milj.kr. Man föreslog också höjd beläggningsoch vinterväghållningsstandard på E 4 och som tredje och sista åtgärd en ny bro över järnvägen i Märsta. Dessa utredningsförslag lämnades till den dåvarande regeringen i april 1981. I ett sysselsättningspaket i april 1983 föreslog den socialdemokratiska regeringen, Görel Bohlin, att man skulle anslå, om jag inte missminner mig, ca 28 milj.kr. för att utföra det första av dessa projekt: mitträcket och belysningen mellan Tureberg och Märsta. Det arbetet togs således med i ett sysselsättningspaket. Jag har tidigare sagt här i kammaren och vill nu gärna upprepa, att man hade kunnat anslå dessa pengar tidigare. Man hade från den dåvarande borgerliga regeringens sida kunnat påbörja det här arbetet, eftersom utredningen presenterades i april 1981. Det gjorde man emellertid inte, och det är bara att konstatera att det är detta som gör att vi nu befinner oss i det läget att det arbetet pågår nu. Enligt min uppfattning borde det här arbetet av flera skäl — inte minst trafikpolitiska — rimligtvis ha varit klart före utflyttningen till Arlanda. Den åtgärden hade betytt väldigt mycket. Men det är bara att konstatera att även i den ekonomisk-politiska propositionen föreslog vi att pengar skulle anvisas till Stockholms län för vissa åtgärder inom vägverkets arbetsområde. När det gäller bron över järnvägen vid Märsta vill jag påpeka att ett beredningsarbete påbörjats inom departementet. Först sedan det är klart har jag ett sådant underlag att jag kan ta ställning. Det är därför rätt naturligt att jaginte i dag ger ett besked om regeringens uppfattning i den här frågan. Det är jag alldeles övertygad om att Görel Bohlin förstår. Vägverket borde få vara med och bestämma när det gäller sysselsättningspolitiska insatser, säger Görel Bohlin. Det är ju så att uppgifterna från de olika länen givetvis tas från vägverket. Projekten hämtas ju från flerårsplanen eller från de beredskapsplaner som finns i vissa län. De tas i den turordning som de finns presenterade. Skulle det föreligga speciella skäl att bryta den prioriteringen, gör man självfallet det, men vägverket är alltså i allra högsta grad med i detta arbete. Det var sysselsättningen för byggarbetskraften som låg till grund för de speciella insatser som vi gjorde i det senaste sysselsättningspaketet. Stockholms län samt vissa andra län föll då utanför, eftersom man där inte hade problem med sysselsättningen för byggarbetskraften. Vidare kan jag säga att det pågår en diskussion mellan vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen om dessa pengar. Eftersom den diskussionen pågår är det mycket svårt att i dag ge något exakt besked om man kan överföra en del av dessa slantar till ordinarie anslag. Vi får se vad diskussionen leder till. En sak är dock definitivt klar, att vägprojekt är utomordentliga projekt ur sysselsättningssynpunkt, därför att de är belägna i sådana områden som har problem med sysselsättningen. I varje fall har inte jag, Görel Bohlin, upplevt att man från vägverkets sida skulle ha hamnat i den situationen att man varit tvungen att skicka tillbaka pengar på grund av att man saknat projekt. Jag tror mig ha viss erfarenhet, och det gäller även tiden innan jag blev kommunikationsminister. Jag vet således att man från vägverkets sida så att säga tar från flerårsplanerna. Det är naturligtvis fråga om prioriterade projekt. Några onödiga projekt har jag över huvud taget inte varit med om.
Herr talman! Vad beträffar viadukten över järnvägen vid Märsta station vill jag bara påminna kommunikationsministern om tidsrymden fr.o.m. Arlandas tillkomst och fram till den borgerliga regeringens tillträde. Det var alltså fråga om tolv år, så nog hade den socialdemokratiska regeringen tid på sig att bygga den viadukt som faktiskt behövdes för räddningstjänsten, något som man kom underfund med mycket snart. Kommunikationsministern anförde själv ett exempel på sysselsättningsmedel till Stockholms län. Jag tycker att detta är ganska märkligt ur prioriteringssynpunkt. Det gäller de 25,9 miljoner som tilldelades länet 1983 att användas till belysning och mitträcke på E 4:an mellan Stockholm och Arlanda. På en motorvägsbit som är den trafiksäkraste i Sverige har man alltså satsat 25,9 miljoner av sysselsättningspengar på trafiksäkerheten att användas för investering — och till en årlig driftkostnad uppgående till 0,5 milj.kr. I samband med investeringar för vägar gör vägverket en ambitiös och viktig samhällsekonomisk bedömning av varje objekts angelägenhet och samhällsnytta. Jag är övertygad om att det är riktigt och bra att handskas med skattemedel på detta sätt. Men vari ligger den kolossala samhällsnyttan i fråga om det projekt som kommunikationsministern nu själv nämnde i jämförelse med t.ex. viadukten? Har någon beräkning över huvud taget gjorts? Jag har velat göra kommunikationsministern uppmärksam på de här fenomenen, och jag vill fråga om kommunikationsministern är beredd att ta initiativ till samtal med arbetsmarknadsministern — eller inom regeringen — beträffande användningen av sysselsättningsmedel. Visserligen går man efter prioriteringsordningen i resp. län. Men eftersom AMS styr användningen av sysselsättningsmedlen, får man i län med arbetslöshet plocka fram projekt som är avsedda att åtgärdas långt in på 1990-talet och flytta fram dem till 1984. Stockholms län, där man har behov av väginvesteringar, får man däremot vänta. Samhällsekonomiskt kan detta inte vara vettigt.
Herr talman! Kanske uppfattade inte Görel Bohlin min redovisning. Jag sade att vägverket fick i uppdrag av regeringen att utreda effekterna på vägtrafiken av en utflyttning av jettrafiken från Bromma till Arlanda. Det var vägverket, Görel Bohlin, som gjorde prioriteringen. Vägverket förespråkade mitträcke och belysning på E 4:an — sträckan Tureberg-Märsta —, höjd standard när det gäller beläggning och vinterväghållning på E 4:an och ny bro över järnvägen i Märsta. Jag vet inte varifrån Görel Bohlin har fått att detta skulle vara en mindre vettig satsning. Jag åker själv den aktuella sträckan när jag är på väg ut till flyget i Arlanda. Jag vågar påstå att nästan alla förare som jag har åkt med har sagt att detta verkligen är en mycket viktig åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt. I samband med att sysselsättningspaketet lades fram den 20 april 1983 gjorde jag bedömningen att detta rimligtvis skulle ha gjorts tidigare. Förslaget fanns ju tillgängligt för den dåvarande regeringen i april 1981. Vi ansåg då att de 28 miljonerna var pengar som var väl värda att satsas på just den här åtgärden när det gäller Arlanda. Beträffande samtal mellan arbetsmarknadsministern och mig om sysselsättningen: Jag kan försäkra Görel Bohlin att sysselsättningsfrågor handläggs så att beredningen sker inom samtliga departement som på något sätt är berörda av behovet av sysselsättningsskapande insatser. Det kan gälla vägar, teleområdet och SJ. Beredningen går självfallet till så att berörda statsråd diskuterar vilka åtgärder som skall vidtas. Och jag kan lova att vi även fortsättningsvis skall föra samtal med varandra.
Herr talman! Kommunikationsministern och jag är tydligen rörande överens om att viadukten hade bort byggas tidigare — tjugotalet år tidigare. Vad beträffar det här exemplet som kommunikationsministern nu tog angående sysselsättningsmedel för belysning sträckan Arlanda-Stockholm av trafiksäkerhetsskäl vill jag tala om att olyckskvoten för den vägbiten är 0,25 olyckor per miljon axelparkilometer. För motorvägar i hela landet är siffran i snitt mellan 0,28 och 0,30. Och motorvägar är de vägar som har lägst olycksfrekvens. Denna vägstump har alltså ca 10 20 lägre olycksfrekvens än genomsnittet för motorvägar, och det är så lågt man kan komma. Detta är siffror som bygger på en femårig mätperiod, dvs. under den tid då det inte fanns någon belysning. Beträffande sysselsättningsläget i Stockholmsregionen vill jag säga: Vi har redan nu en mycket stor andel importerad arbetskraft i Stockholmsregionen. Vi behöver specialarbetskraft till vägobjekt. Kommunikationsministern var inne på att vi kanske inte behövde importera så mycket i Stockholmsregionen, men det behöver vi faktiskt. Slutligen vill jag säga att om sysselsättningsmedel satsas på objekt som ger god avkastning och god samhällsnytta, måste satsningen generera jobb i större utsträckning än tillfälliga satsningar på mindre lönande objekt. Vägverkets sätt att arbeta är här utmärkt.

Herr talman! I en interpellation har Margareta Persson frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tillämpningen av lagar och beslut inte skall bli absurd i det enskilda fallet. Regler och administrativa rutiner kan aldrig utformas så att de med hundraprocentig säkerhet leder till ett från alla synpunkter rimligt resultat vid tillämpningen. Det är givetvis angeläget att myndigheterna tillämpar bestämmelserna på ett sådant sätt att det inte uppkommer konsekvenser som kan te sig stötande i det enskilda fallet. Men tyvärr är det inte möjligt att helt gardera sig mot att det ibland kan inträffa olycksfall. Det är också av stor betydelse att det finns tillräckliga möjligheter att rätta till de eventuella felaktigheter som inträffar. I vårt rättssystem har därför byggts in korrigeringsmöjligheter som självrättelse, besvär, resning, anstånd och nåd, för att bara nämna några exempel. I det första av de båda fall som Margareta Persson har tagit upp — en djupt tragisk händelse — ingrep myndigheterna med stor snabbhet för att rätta till den uppkomna situationen. Det beslut av regeringen som erfordrades fattades omedelbart. I det andra fallet har en invandrarflicka placerats i en viss skolklass på grund av de uppgifter om hennes ålder som fanns i hennes pass. Det har emellertid uppkommit tvivel om huruvida uppgifterna är riktiga. Det pågår därför undersökningar för att på ett mera tillförlitligt sätt fastställa hennes ålder. Resultatet av dessa undersökningar beräknas, enligt vad som har sagts mig, föreligga inom kort. De fall som Margareta Persson har tagit upp leder enligt min mening inte till den bedömningen att det saknas tillräckliga möjligheter att förhindra att beslut medför orimliga konsekvenser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Kanske formulerade jag interpellationen fel, men avsikten var inte att diskutera de fall jag nämnt i min interpellation, utan att föra en mer principiell diskussion kring lagars tillämpning i enskilda fall. Nu har justitieministern sagt att de fall jag har tagit upp inte leder till den bedömningen att det saknas möjligheter att förhindra att beslut medför orimliga konsekvenser. Det är möjligt att det är så i de här fallen. Men problemet är att vi varje dag möter händelser av liknande slag. Under de senaste veckorna har massmedia t.ex. diskuterat fallet med den 92-åriga kvinnan som skall skatta för för att hon får bo gratis hos sin son. Ärendet är antagligen alldeles korrekt handlagt. Men många männsikor undrar över om man inte kunnat låta bli detta, eller med andra ord: Kunde inte tjänstemännen ha blundat för bestämmelserna i detta fall? Jag begär inte alls att justitieministern nu skall svara på den enskilda frågan. Jag tar den bara som ett ytterligare exempel på händelser som visar att allmänna bestämmelser i vissa fall kan te sig direkt stötande i det enskilda fallet. Naturligtvis är jag mycket medveten om att den allmänna rättssäkerheten skulle vara i fara om tjänstemännen satte i gång och blundade när det passade dem. Ändå menar jag att vi måste ta en seriös diskussion kring detta. Väldigt mycket av det arbete som civildepartementet nu dragit i gång, senast presenterat i budgetpropositionen, går också ut på att förenkla regler, närma myndigheter och allmänhet till varandra och öka myndigheternas serviceanda. Det var kring detta jag ville föra en diskussion med justitieministern. Är det lagstiftningen det är fel på, eller är det endast tillämpningen? Vilka initiativ bör regeringen ta för att öka den enskilda tjänstemannens möjlighet att ingripa eller att avstå från att ingripa i vissa fall? Jag menar att vi som vill värna om den offentliga sektorn skall föra den här diskussionen. Det är vi som vet vad den betyder för enskilda människors möjlighet till frihet och likaberättigande som ständigt måste granska dess organisation. En sådan debatt har nu börjat komma. Civildepartementets arbete är ett led i detta. SKTF har också satt i gång med en kampanj mot ”korkade” regler. Däremot betackar jag mig för att de som egentligen är negativa till den offentliga sektorn skall föra den här diskussionen. Det finns grupper — partier — i samhället som gärna tar enskilda fall som utgångspunkt för attacker mot hela den offentliga sektorn. De ser snarast med glädje hur nya byråkratiska felgrepp görs — allt för att få näring till sina attacker emot socialdemokratins ständiga kamp för att via den gemensamma sektorn skapa ett mer solidariskt samhälle. Det är mot den här bakgrunden jag har framställt denna interpellation. Som socialdemokrater måste vi se mycket allvarligt på enskilda fall, där besluten visserligen är lagliga men strider mot allmänt förnuft. Att människor i många fall har möjlighet att överklaga är inte tillräckligt. Vi måste se till att hänsynslösa beslut inte fattas. Rättssäkerheten får inte komma i fara. Jag är medveten om det. Men jag tror att vi i Sverige har en ganska unik ämbetsmannakår; den är mycket lojal mot gällande regler. Risken är kanske snarare att tjänstemännen är så lojala mot allmänna regler att de enskilda kommer i kläm och känner sig orättvist behandlade — även om de formellt är rättvist behandlade. Jag vill som exempel återgå till en av de händelser jag refererat i min interpellation. En invandrarflicka har placerats i en högre årskurs, därför att man följt det personnummer som står i passet. Alla inblandade säger att det är fel — flickan är yngre och måste gå i en lägre klass. Men med hänsyn till passets uppgifter måste hon gå kvar i den högre årskursen tills det är utrett vem som har rätt eller fel. Kanske man borde göra tvärtom? De enskilda tjänstemännen kanske skulle tro på de inblandade och sätta flickan i den klass de anser vara den rätta. Om det visar sig fel — ja, då får man ta upp diskussionen igen. Kanske vi måste pröva att utveckla en omvänd rättssäkerhet i vissa fall? I enskilda fall, där det är bäst för den berörda människan — och även ter sig riktigt ur en allmänmoralisk aspekt — låter man tjänstemännen gå emot gällande regler. Om någon annan känner sig orättvist behandlad av detta förfarande, kanske den personen skulle ha rätt att överklaga i stället. Jag har naturligtvis inte några som helst färdiga lösningar på detta problem. Men jag har oroats över att enskilda människoöden tas som intäkt för attacker mot den gemensamma sektorn. Och jag har oroats över att vi fått en offentlig sektor som är så ”rättvis” att den ibland blir orättvis i sin tillämpning. Jag hoppas mycket av civildepartementets arbete. Men min fråga till justitieministern kvarstår egentligen. Jag måste därför fråga: Pågår det inom justitiedepartementet något arbete kring de frågor jag berört? Eller kommer ett sådant arbete att initieras med hänsyn till civildepartementets försök att få en mänskligare offentlig sektor?

Herr talman! Det är klart att det är olyckligt när det uppstår situationer i förvaltningen som ter sig stötande — där är Margareta Persson och jag alldeles överens. Vi är också överens om att i ett samhälle med ett utvecklat regelsystem, där tusentals beslut fattas varje dag, går det inte att undvika att det ibland fattas beslut som är oriktiga eller som framstår som olämpliga av ett eller annat skäl. Det är väl detta som är poängen: det här går inte att undvika ens med den allra bästa och mest heltäckande lagstiftning. Detta är inte ett problem som ytterst löses genom lagstiftning. Det är därför så oerhört viktigt att myndigheterna griper sig an problemet när det är något som har gått snett eller är på väg att gå snett i förvaltningen. Här kommer — som Margareta Persson säger — in som någonting mycket viktigt den målmedvetet styrda utveckling som nu pågår i svensk statsförvaltning i riktning mot att myndigheterna kanske mer än tidigare skall uppleva sig som serviceorgan med en stark inlevelse i medborgarnas förutsättningar, villkor och behov. Detta är, som Margareta Persson framhöll, civilministerns bord. Men jag kan väl vittna från en ganska färsk erfarenhet från svensk statsförvaltning, från vilken jag kommer, att här sker i dag någonting ganska väsentligt i den här riktningen. Vad vi kan göra på lagstiftningsfältet — jag har redan antytt det — är kanske mer begränsade insatser, men i allt lagstiftningsarbete som jag har ansvaret för framöver skall jag försöka sträva efter att undvika detaljreglering och den typ av uppläggning av lagstiftningen som inbjuder till olyckshändelser.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk kommission med uppgift att granska säkerhetspolisens verksamhet. Yrkanden om en parlamentarisk översyn av säkerhetspolisens verksamhet har under senare år vid ett flertal tillfällen prövats av riksdagen. Justitieutskottet har avstyrkt bifall till yrkandena. Jag ber att få hänvisa till justitieutskottets betänkanden 1979 81:33, 1981 83:33. Riksdagen har i samtliga fall följt utskottet. De exempel som Nils Berndtson tar upp och som enligt honom skulle vara skäl för en kommission är samtliga sådana som har diskuterats i denna kammare ett flertal gånger. Mina företrädare har ett antal gånger besvarat frågor och interpellationer från Nils Berndtson och hans partikamrater om just de förhållanden som Nils Berndtson nu tar upp. Svaret till Nils Berndtson är att regeringen inte på grund av vad Nils Berndtson har anfört avser att tillsätta någon parlamentarisk kommission för att granska säkerhetspolisens arbete.

Herr talman! Uppgiften för säkerhetspolisen bör vara att förebygga och avslöja verksamheter riktade mot rikets säkerhet. Detta är givetvis en grannlaga uppgift. Det är därför viktigt att arbetet bedrivs på ett sätt som inger förtroende och vinner stöd. Tyvärr har dock en rad händelser inträffat som gett upphov till starka invändningar mot det sätt varpå säpo fullgör sin uppgift. Det har inte heller gjorts mycket för att skingra misstankar om att säkerhetspolisens arbete har en inriktning som undergräver såväl rättstryggheten som allmänhetens förtroende. Förnekanden och motstridiga uppgifter har ökat misstron. Anmärkningsvärda förhållanden avslöjade av tidigare säpo-medarbetare hör till bilden. Det är mot denna bakgrund och med hänvisning till några omdiskuterade fall som jag framställt min interpellation. Jag har frågat om regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk kommission med uppgift att granska säkerhetspolisens verksamhet. För det svar jag fått här i dag tackar jag justitieministern, men jag kan inte förklara mig nöjd med svaret. Besvikelsen gäller då inte bara att justitieministern avvisar tanken på en sådan kommission utan också det sätt varpå dessa allvarliga frågor behandlas. Till nöds skulle det knapphändiga svaret kunna förklaras med att justitieministern är ny på sin stol och inte kunnat överblicka allt inom sitt område. Men det kan inte vara så mycket svårare att kartlägga anledningarna till en granskning av säpo än att registrera hur många gånger som kravet avvisats. Justitieministern säger att hans företrädare ett antal gånger har ”besvarat frågor och interpellationer från Nils Berndtson och hans partikamrater” om de förhållanden som tagits upp i interpellationen. Det är förvisso riktigt. Det bör dock tilläggas att säpos egen verksamhet ständigt aktualiserat frågan och gett nytt stoff till debatten. Bakgrunden till min fråga var bl.a. att tidigare diskuterade fall på nytt aktualiserats och att nya fall tagits upp. Det kan då vara intressant att veta hur den nuvarande regeringen ser på säpos verksamhet. När det gäller justitieministerns hänvisning till vad hans företrädare sagt kanske också kan tilläggas att hans närmaste företrädare vid ett tillfälle talade om att säpo jobbat i utmarkerna. Efter en genomgång av säpos verksamhet besvarade den dåvarande justitieministern en reporters fråga, om det finns anledning att återigen utreda säpos roll, med följande ord: Jag utesluter ingenting! Vore det inte klokt även av dagens justitieminister att inte utesluta behovet av en granskning av säpos verksamhet? Jag vill helt kort peka på några av de problem som bidrar till den oro som många känner. Var för sig kan de motivera en undersökning, och sammantaget gör de det definitivt. Åsiktsregister som upprättats i ett tidigare skede tycks, alla försäkringar till trots, alltjämt finnas kvar. I de avslöjanden som den tidigare säpo-medarbetaren Melker Berntler gjorde i slutet av 1970-talet fanns fall där s.k. brott mot transportförbudet av kommunistiska tidningar under krigsåren långt därefter belastat personer. När det gäller dessa register kan man göra samma fundering som Dagens Nyheters ledarskribent den 15 mars 1983: ”På tal om åsiktsregistrering försäkrar rikspolischefen att sådan numera inte förekommer. När han tillträdde 1978 vidtogs nämligen en rensning i registren. Konstigt, redan åren kring 1970 rensades ju alla redan då förbjudna åsiktsregister på det förbjudna, enligt vad statsmakterna tidigare försäkrat. Vem smugglar ständigt in i registren dessa nya olycksfall i arbetet?” Sanningen förefaller vara att gamla uppgifter behållits och nya tillförts. Säpos stora intresse för vänstergrupper, bl.a. i samband med den omfattande solidariteten med Vietnams folk, torde ha lett till att många har registrerats. Klara besked om registren är enligt min mening en viktig fråga som motiverar en undersökning. Vad anser justitieministern? Registrering och utlämnande av uppgifter har lett till att oförvitliga personer hindrats från att få vissa jobb. Något av ett yrkesförbud har alltså kommit att gälla. Det handlar inte om att bestrida att vissa jobb kan betecknas som skyddsklassade tjänster, men omfattningen och tillämpningen har fått orimliga konsekvenser. Ett bekant exempel på detta är snickaren i Karlskrona som vägrades anställning vid marinmuseet — ett fall som f. ö. prövas av Europadomstolen i Strasbourg. Universitetslektor Dennis Töllborg, som ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet, har beräknat att minst 1000 personer årligen drabbas av detta yrkesförbud. Kan det vara förenligt med uttalade demokratiska målsättningar? Personalkontrollkungörelsen, som tillämpas i dessa sammanhang, har tillämpats på ett sätt som måste ifrågasättas. Bestämmelsen att ingen får registreras enbart på grund av sina åsikter har utnyttjats på det sätt som den luddiga formuleringen möjliggör. Om man bara hittar något annat att registrera samtidigt, så är det tydligen fritt fram för åsiktsregistrering. Den som registrerats och som en följd härav avstängts från ett arbete förvägras besked om anledningen. Detta är en upprörande rättslöshet. I andra sammanhang anses det självklart att en anklagad skall få ta ställning till anklagelsen, men inte i fall som kan påverka en människas hela framtid. Risken för misstag blir också större. Det kan finnas en felaktig uppgift i ett register, men den blir aldrig prövad när den registrerade förvägras rätten att ta del av uppgiften. Så sent som förra året företogs vissa ändringar i personalkontrollkungörelsen. Det låter bättre att den berörde skall få ta del av materialet i stället för som hittills att han eller hon bör få det. Men i praktiken får det föga värde då bestämmelsen kringgärdas med undantag som leder till att vederbörande inte får ta del av uppgifterna. Den praktiska konsekvensen av ändringen är faktiskt inte till den enskildes fördel, snarare tvärtom. Det har förekommit en rad avslöjanden av tidigare säpo-medarbetare om verksamhetens inriktning, där det t.o.m. påståtts att misstänksamheten lett till att regeringen vid en tidpunkt inte fått alla informationer. Trots vissa s.k. utredningar kvarstår en rad frågetecken. Uppgifter om telefonavlyssning mot tidningsredaktioner för några år sedan vållade stor oro bland journalister och ansvariga utgivare och givetvis också bland allmänheten. Affären med Sveriges Radio förra året är inte i alla delar klarlagd vad gäller säpos roll. IB-affären och den s.k. sjukhusaffären i Göteborg har inte klarlagts på ett tillfredsställande sätt och har ånyo trängt fram. Säpos samröre med säkerhetstjänsten i andra länder bör klarläggas osv. Justitieministern säger i interpellationssvaret att de exempel som i interpellationen anförts som skäl för att tillsätta en kommission samtliga är sådana som diskuterats här i kammaren. Det kan också ha sin riktighet, men frågan är då om dessa diskussioner skingrat misstankarna och oron rörande säpos verksamhet. Jag anser det inte. Därtill kommer att flera av de frågor som tidigare diskuterats fått ny aktualitet genom senare händelser och avslöjanden. Dessutom har nya fall tillkommit som motiverar en grundlig undersökning. Om det är uppfattningen inom regeringen att vad som hittills skett inte motiverar en kommission för grundlig undersökning, så måste man ställa frågan: Vad skall ske innan regeringen är beredd att grundligt granska säkerhetspolisens verksamhet? Herr talman! Säpo har en benägenhet att göra övertramp, och uppmärksamheten mot åsiktsregistrering och hot mot rättstryggheten ökar. Därför torde frågan om kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet återkomma här i riksdagen, även om regeringen i dag inte är beredd att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommission. Denna regeringens ståndpunkt måste beklagas, men frågan är säkert inte avförd genom dagens interpellationssvar.

Herr talman! De frågor och propåer som Nils Berndtson tar upp har i olika former behandlats i riksdagen vid åtminstone tio tillfällen under de senaste åren, senast vid ett par tillfällen förra året. Jag kan inte se att något nytt i dag har tillförts debatten. Det gäller påståendena om åsiktsregistrering, gamla register som inte har förstörts, personkontrollkungörelsens tillämpning, utlämnande av uppgifter till andra länder, osv. Jag har satt mig in i de föreskrifter och den organisation som gäller i dag. Jag delar helt de bedömningar som ett stort antal justitieministrar har gjort i svar på frågor och interpellationer i riksdagen och som riksdagen i några fall själv har gjort i anledning av motioner. Jag delar alltså de här bedömningarna, och det är bedömningar som har den innebörden att Nils Berndtsons kritik är obefogad. Jag vill tillägga att jag personligen genom besök hos säkerhetsavdelningen —bl.a. genom att ta del av ifrågavarande register och genom att ställa frågor om den närmare hanteringen och om verksamheten i övrigt — kommer att förvissa mig om att det sker en korrekt tillämpning av gällande föreskrifter också i fortsättningen. Det kommer jag att göra inom kort, och jag kommer sedermera, fortsättningsvis och kontinuerligt personligen att följa den här verksamheten. Dessutom känner Nils Berndtson väl till att samma möjlighet som jag har rikspolisstyrelsens styrelse — och även justitieutskottet har goda möjligheter till inblick i verksamheten. När det gäller kravet på en parlamentarisk kommission har jag naturligtvis inte uteslutit att ett behov av en sådan skulle kunna uppstå vid något tillfälle, men jag ser i dag inte något behov av en sådan kommission. Det gäller, Nils Berndtson, att komma med något nytt i de här frågorna för att leda mig till en annan bedömning. Nils Berndtson har i dag inte lyckats komma med något nytt.

Herr talman! Justitieministern menar att frågorna inte har tillförts något nytt. Nu kan man till det säga att redan vad som är känt i de olika frågorna tillräckligt motiverar en grundlig undersökning. De undersökningar som har företagits i enstaka frågor har vanligtvis varit försedda med den reservationen att det har varit svårt att få fram alla uppgifter, och oklarheter har därför kvarstått. Till det nya som ändå har tillförts är de ständiga avslöjandena där uppgift står mot uppgift från olika medarbetare hos säkerhetspolisen. Säpo-medarbetarna blir i vissa lägen rätt så meddelsamma om den verksamhet som man annars är så förtegen om. Melker Berntlers avslöjanden rörde om en hel del. Så kom Georg Wuopios avslöjanden om förre säpo-chefen Per-Gunnar Vinges misstankar om Olof Palme som en säkerhetsrisk. Vinge kontrade med att anklaga socialdemokraterna på vissa punkter, ansvar för IB och sjukhusaffären i Göteborg och liknande. Informationschefen i rikspolisstyrelsen Curt Falkenstam spär på ytterligare i sin bok med den betecknande titeln Polisernas krig, osv. Det skulle säkert gå an att förse justitieministern med en hel del sådana exempel som förklarar människornas oro, och jag tror nog att justitieministern innerst inne begriper att folk vill veta vad som pågår och att det är regeringen som har ett stort ansvar för att de olika härvorna reds ut. Jag anser att den parlamentariska insynen i rikspolisstyrelsen är otillräcklig. Vissa föredragningar sker uppenbarligen, men får parlamentarikerna veta allt vad som behövs för en totalbedömning av verksamhetens inriktning? Jag menar att den nuvarande parlamentariska insynen i varje fall inte kan sägas eliminera behovet av en parlamentarisk kommission, där samtliga riksdagspartier skulle ingå och där uppgiften skulle vara att bl.a. med tanke på de problem som jag nu har nämnt företa en djupgående översyn av verksamheten. Jag kan emellertid notera någonting positivt i justitieministerns inlägg. Han sade att han ämnar besöka säkerhetspolisen och sätta sig in i frågorna, bl.a. beträffande registrens existens och tillämpning. Jag hoppas att vi i någon form kan få en redovisning av resultatet av besöken. Det är ju inte bra om landets justitieminister är den som är mest avvisande när det gäller kravet på en översyn. Eftersom justitieministern har hänvisat till debatter här i riksdagen, vill jag erinra om att ledamöter av justitieutskottet i förra årets debatt om dessa frågor sade sig inte vara fftämmande för en översyn. Man ansåg emellertid att den nya organisationen borde få fungera ett tag, innan det företogs en översyn. Det framhölls också att det inte heller inom rikspolisstyrelsen råder några delade meningar om att det kan vara lämpligt att i ett senare skede ta upp frågan om en översyn. Jag skall naturligtvis inte dra långtgående slutsatser av det något knapphändiga interpellationssvaret, men jag kan inte befria mig från känslan av att de ambitioner som uttalades omedelbart efter regeringsskiftet om översyn av säkerhetspolisens arbetsmetoder något har avtagit. Visserligen var det även tidigare svårt att få en uppfattning om vad regeringen avsåg att göra, men i dag bryr man sig inte ens om att dölja avsaknaden av åtgärder bakom talet om den pågående genomgången, som man då åberopade. Jag tycker att detta är litet illavarslande, bl.a. mot bakgrund av den senaste tidens händelser, som understryker behovet av en total översyn.
Herr talman! Jag står fast vid vad jag sade i översynsfrågan. När jag talade om någonting nytt syftade jag inte, Nils Berndtson, på skvaller och lösa påståenden. Sådant kan vara ägnat att skapa oro och misstro hos allmänheten.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat utbildningsministern vad hon avser att vidta för åtgärd för att medverka till att det för ämnet ”svenska som främmande språk” snarast utfärdas nödvändiga anvisningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Undervisningen i grundskolan i svenska som främmande språk skall bedrivas efter den kursplan för ämnet som ingår i 1980 års läroplan för grundskolan. Betyg i ämnet skall enligt skolförordningen sättas i årskurserna 8 och 9. Såväl kursplanen som bestämmelsen om betyg gäller fr.o.m. läsåret 1982/83. Normalt erfordras inte ytterligare centrala anvisningar för undervisningen i ett ämne. Såväl undervisningen som betygsättningen i svenska som främmande språk möter emellertid särskilda svårigheter, bl.a. därför att eleverna har osedvanligt skiftande kunskapsbakgrund. Ämnet är också speciellt genom att eleverna, när de når en tillräcklig kunskapsnivå i ämnet, skall fortsätta i den reguljära svenskundervisningen. Skolöverstyrelsen har mot denna bakgrund i april 1983 utfärdat allmänna råd för betygsättningen i svenska som främmande språk. I september förra året utfärdade SÖ också allmänna råd för bedömning av tvåspråkiga elevers färdigheter i svenska som främmande språk. Dessa råd som bl.a. innehåller definitioner och preciseringar av olika färdighetsnivåer gäller fr.o.m. den 1 januari i år. Som ett stöd för skolorna har vidare vid universitetet i Göteborg utarbetats ett omfattande material med prov och bedömningsanvisningar. Inom SÖ finns en särskild arbetsgrupp för utveckling av ämnet svenska som främmande språk. Den arbetar f. n. med ett servicematerial till skolorna som beräknas bli färdigt i vår. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat finns det enligt min mening f. n. ingen anledning till åtgärder från regeringens sida när det gäller undervisningen i svenska som främmande språk.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. De flesta anser säkert att svenska som främmande språk är ett oerhört viktigt ämne i dagens skola. Det är viktigt därför att det ytterst är svenskfärdigheten som bestämmer hur utvecklingen skall bli för de invandrarbarn som växer upp och skall verka i en framtid i Sverige. Det sätt varpå SÖ har skött sina åligganden för att följa upp beslutet om att svenska som främmande språk skall vara ett självständigt ämne upplevs av de berörda som en katastrof. Bristen på kursplaner försvårar för de lärare som undervisar i ämnet. Det är inget mindre än en diskriminering av både elever och lärare. De lärare som är berörda har inte varit tysta. Men vad hjälper det när myndigheter inte lever upp till vad som är deras ansvar? Rektorerna för invandrarundervisningen i Stockholm, Göteborg och Malmö begärde i oktober 1982 anvisningar i en rad frågor som gällde såväl undervisning som betygsättning. År 1983 svarade SÖ att man utredde frågan och skulle återkomma med svar våren 1983. De anvisningar som statsrådet hänvisar till i svaret är tydligen inte tillräckliga. Göteborgs skolförvaltning ansåg sig vara tvingad att gå ut till rektorerna i december 1983 inför höstterminens slut och säga att inga besked lämnats, trots upprepade försök att få anvisningar. I ett brev, daterat den 8 december 1983, från Göteborgs skolförvaltning till rektorerna skrivs: ”Trots upprepade försök att från SÖ få anvisningar angående betygssättning i SFS har vi tyvärr inte kunnat få någon klarhet i frågan. Följande har sagts vid våra telefonkontakter med SÖ: Tills vidare gäller vad som står i SÖ-FS 1983:85 och 1983:233. Se nedanstående utdrag ur SÖ-FS 1983:85. Pågående utredningsoch utvecklingsarbete inom SÖ gäller utarbetande av kursplaner för att skapa en gemensam referensram. Senare under läsåret kommer betygsfrågor att behandlas. Vissa klarlägganden ang. betyg i SFS kan vi förvänta tidigast under vt 84.” Frågan är alltså inte löst. Även om beslutet om ämnet fattades ganska nyligen, dvs. om man ser med myndighetsögon, inte en praktisk medborgares ögon, har undervisningen pågått länge. Detta är en elevrättslig fråga. Det kommer nu att sökas inträde i gymnasier på basis av betyg vars innehåll är mycket svåra att bedöma. Det är en osäkerhet som måste undanröjas. Det är fråga om att informationen inte kommit fram ordentligt.

Fru talman! Detta är en besvärlig fråga. Man kan naturligtvis, som Kerstin Ekman säger, konstatera att den inte är löst, om man med lösning menar att undervisningen på alla ställen skulle kunna bedrivas helt tillfredsställande. - Men det kan den inte, därför att det är ett mycket besvärligt område. Det är besvärligt för läraren att sätta betyg, eftersom han vid betygsättningen skall ta hänsyn till både elevens prestationer under läsåret och den färdighetsnivå eleven har uppnått; barnen har mycket skiftande förutsättningar. Ämnet är vidare nytt. Jag tycker emellertid inte att man skall använda de svårigheter som finns som motiv för att rikta förebråelser mot skolöverstyrelsen. Det är möjligt att det i många sammanhang finns anledning att rikta förebråelser mot våra statliga verk och myndigheter för att de inte fullgör sina uppgifter. Jag vill ändå med en viss emfas hävda att på det område som gäller undervisning för våra invandrarbarn bedrivs arbetet med en betydande ambition. Vi är så ambitiösa i detta arbete — det tycker jag att det finns anledning att påminna om -— att man emellanåt sjösätter planer innan man har gjort alla de utredningar som möjligen hade kunnat undanröja en del av problemen. Men det gör man därför att också de barn som går i skolan i dag skall få en undervisning som är något bättre än den de skulle ha fått om man inte hade gjort någonting alls.

Fru talman! Det är naturligtvis svårigheten att klara av det här ämnet som gör att det är ett sådant tryck från de lärare som sysslar med dessa frågor. Den uppgivenhet som man möter när man talar med dem -— över att de inte får gehör, att det inte kommer några anvisningar och att de inte har några referensramar att hålla sig till — är alarmerande. Därför är det inte tillfredsställande när statsrådet säger att saken är klar som den är och att de anvisningar som har givits och att det som SÖ hittills har gjort är tillräckligt. Det är icke tillräckligt.
Fru talman! Det som man hade kunnat göra är att inte ge några betyg alls. Det hade emellertid varit den sämre lösningen för de elever som är berörda. Jag vill understryka det jag har hävdat i mitt svar, att man med allvar har tagit itu med den viktiga fråga som undervisningen i svenska som främmande språk är. Man bedriver ett mycket målmedvetet arbete, och för detta tycker jag att man förtjänar en viss respekt.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att undvika att scenarbetare vid Operan omöjliggör konstnärernas bemödanden att ge publiken en föreställning. Enligt uppgift pågick vid Operan en vild strejk av scenarbetare under ca en halv timmes tid under en pågående föreställning för några dagar sedan. Konflikten var inte förenlig med de regler som gäller vid arbetskonflikter. Den lokala fackliga ledningen tog omedelbart avstånd från strejken. Med de arbetsrättsliga traditioner som gäller i Sverige är det inte min uppgift att göra något uttalande om på vilket sätt frågan om denna arbetskonflikt skulle kunna lösas. Operan, som är ett statligt aktiebolag, har en av regeringen utsedd styrelse som ansvarar för verksamheten. De anställda vid Operan väljer själva hur de skall vara organiserade. För arbetsgivarsidan är Teatrarnas riksförbund förhandlingspart: Teatern är självständig. Det är parternas sak att lösa konflikten. Enligt uppgift har en lokal uppgörelse nu träffats angående de frågor som konflikten gällt.

Fru talman! Tillåt mig först att tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Det blev naturligtvis ungefär som man kunde vänta sig. Det är säkert inte heller lätt att vara kulturminister i en regering som i så hög grad har till uppgift att tillvarata fackets intressen. För egen del anser jag att bl.a. sjukvård, undervisning och forskning samt konstnärlig verksamhet och medier, som förmedlar information och åsikter, borde vara undantagna från detta slag av störningar i ett civiliserat samhälle. Vad det allmänna inte får hindra i fråga om medborgarnas verksamhet borde inte heller enskilda få sabotera. När sådant här inträffar —i våras, organiserat, på Operan och Konserthuset och nu tydligen i ”vilda former” på Operan — måste man fråga sig vad det är som är på tok, i ledningen, på scengolvet eller i kulisserna. Finns det ingen laganda? Finns det ingen hänsyn? Förstår man inte att man utmanar medborgarna, och också lagstiftarna, och att man i sinom tid kanske kommer att få betala priset? Fru talman! Jag vill här begagna tillfället att uttala min tacksamhet mot Operans konstnärer för vad de gett och ger oss, som älskar opera och Operan, och försäkra dem om att den sympati som de inte har kunnat påräkna inom Operan i rikt mått strömmar emot dem från oss utanför.

Fru talman! Jag vill gärna understryka att jag anser att en arbetskonflikt av den typ som förekom på Operan är mycket olycklig. Den strider också mot alla vedertagna umgängesformer på svensk arbetsmarknad. För den skull är jag litet överraskad av Gunnar Biörcks i Värmdö angrepp på mig, när han säger att det måste vara svårt att vara ansvarig för kulturfrågorna i en regering som har så stark anknytning till fackföreningsrörelsen. I själva verket har svensk fackföreningsrörelse och svensk arbetarrörelse — den organiserade arbetarrörelsen — alltid gjort sig känd för ett mycket starkt ansvarstagande, för att respektera de avtal och regler som gäller. Jag trodde inte att jag skulle behöva påminna om att den kritik som under sent 1960-tal och under 1970-talet riktades mot Landsorganisationen gällde att man inte accepterade den vilda strejken som arbetsmetod och umgängesform. Det är inte den form som svensk fackföreningsrörelse arbetar efter. Jag tycker att jag har anledning att framhålla det här. Den typ av arbetskonflikt som förekom på Operan är inte representativ för arbetarrörelsen. Däremot är den kanske att önska för många som ser en upplöst arbetarrörelse som något eftersträvansvärt.
Fru talman! Jag har inte det intrycket att jag gjorde något angrepp på statsrådet Göransson när jag sade att jag hade förståelse för att det var svårt för honom. Vad jag saknade i hans svar var ett uttryckligt avståndstagande från vad som hade förevarit och ett beklagande till dem som varit utsatta för det. Jag är inte säker på hur jag i det avseendet skall tolka vad han sagt.
Fru talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag med anledning av innehållet i en teatergrupps föreställningar avser att vidta några åtgärder. Hon anför att om undervisningen i sexualkunskap framförs på ett onormalt och skrämmande sätt, kan det skapa stor ångest och olust bland ungdomar i framtiden. Marianne Karlsson anför att teatergruppen enligt uppgift får statligt bidrag för sin verksamhet. Jag vill först erinra om att yttrandefriheten är en i grundlag skyddad grundläggande frioch rättighet. Det statliga anslaget till fria teater-, dansoch musikgrupper uppgår innevarande budgetår till 24 900 000 kr. Statens kulturråd är den myndighet som fördelar bidragen på de olika grupperna. Vid fördelningen skall kulturrådet, enligt de bestämmelser som gäller för bidragsgivningen, bl.a. främja en mångsidig verksamhet inom teater-, dansoch musikområdena. Bidragsgivningen skall vidare inriktas mot grupper vilkas verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. De fria teatergrupperna bestämmer helt självständigt sin repertoar. Det är viktigt att de behåller sin konstnärliga frihet. Det är också viktigt att de statliga organ som har till uppgift att bedöma teatrarnas verksamhet betraktar dessa principer som självklara. De är nödvändiga att följa om kulturpolitiken skall kunna främja den konstnärliga förnyelsen och medverka till att skydda och utvidga yttrandefriheten. Dessa riktlinjer gäller även för beslut beträffande t.ex. stöd till film, litteratur och utställningsverksamhet. Det bör framhållas att skolans uppgift att ge undervisning i sexualkunskap inte kan begränsas till presentationen av en eller annan teaterföreställning. Som ett inslag i undervisningen blir teaterföreställningen mer en illustration till den sakliga information i olika ämnen som det är skolans uppgift att förmedla. Mål och riktlinjer för hur undervisningen skall bedrivas finns i skolans läroplaner.

Fru talman! Sedan frågan framställdes har en ström av positiva brev, telefonsamtal och tidningsklipp m.m. kommit mig till del, och jag tackar nu statsrådet för svaret på frågan. Jag har också fått brev från Gotlandsteatern, som vänligt sänt mig några grammofonskivor från sina framträdanden. Jag hade dem i min ägo redan tidigare, men måste tyvärr erkänna att det inte bereder mig något större nöje att lyssna på dem. Att någon kan sammanställa, publicera och dela ut så många svordomar och runda ord bland ungdomar förefaller mig obegripligt. Hur kan någon vilja undervärdera våra ungdomars tankeförmåga och språkbruk så? Jag beklagar djupt att Hem och skola-föreningar på några ställen ställt sig bakom denna teatergrupp, och jag skulle vilja ruska om alla föräldrar i hela Sverige och säga: Tag reda på vad era barn får för upplysning i sexualoch abortfrågan genom denna föreställning! Det förvånar mig att det finns de som rekommenderar pjäsen. Jag är kanske inte så förvånad över att RFSU gör det; det delar nämligen ut kondomer gratis till deltagarna, och då vill man förmodligen vara med på ett hörn. RFSU har ungefär en halv miljon kronor i statsbidrag. Fru talman! När jag hör ordet teater förknippar jag det med kultur och med något litterärt. Den här pjäsen är en orgie i runda ord, svordomar och antydningar. Samtidigt som pjäsen vill tala om kärleken som något vackert framställs den som något groteskt. Även om teatergruppen säger sig motverka aborter tycks huvudsyftet ändå vara att göra propaganda för preventivmedel. I ett avsnitt sjunger gruppen: ”Barn kan vara bra att ha, men när vi själva vill.” Vilken materialistisk syn! Är barn en produkt som man kan behålla eller abortera? Är våra barn utbytbara ägodelar som har det värde som föräldrarna åsätter dem? Denna människosyn ställer jag mig aldrig bakom. Jag frågar mig också hur de elever känner sig som beslutat sig för att vänta med samliv till längre fram. De som är säkra och frimodiga klarar sig alltid. Men hur påverkas de blyga och osäkra och lättmobbade? Kom ihåg att det är ungdomar i åldern 13-15 år som detta gäller. Jag önskar att våra ungdomar skall få saklig och riktig information i sexualkunskap i skolan. Att på ett onormalt och skrämmande sätt få ett budskap framfört till sig skapar bara ångest och olust. Det intimaste som finns mellan två människor pratas sönder och förstoras. Man frågar sig i dag: Var är romantiken, poesin, den mystiska lyckan i att vara förälskad? När kärleken finns kommer resten av sig självt. Det är viktigt med klara etiska normer för det uppväxande släktet. Vi måste väl ändå kunna ställa krav på de grupper som med statsbidrag och kommunala skattepengar turnerar runt om i landet. Jag är inte vidare nöjd med svaret, det får statsrådet förlåta. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Kan man inte ingripa mot en teatergrupp trots att — eller med tanke på — att den erhåller statliga bidrag? Jag undrar vidare om inte kulturministern bör kontrollera vad kulturrådet anslår pengar till och om det vore angeläget att en översyn görs av vilka bidrag som utgår. Till sist vill jag fråga om kulturministern skulle vara villig att se pjäsen i fråga, om vi finge den uppspelad i riksdagshuset.

Fru talman! Nej, jag delar inte uppfattningen att våra barn skall betraktas som ägodelar. Jag reagerar mot sådana krav varifrån de än framställs. Jag får emellanåt besök av föräldrar som utifrån vad de uppfattar som mycket positiva utgångspunkter menar att barnen egentligen är deras och att de därför skall ha rätt att bestämma allting om sina barn. Det som föranledde Marianne Karlssons fråga var ett speciellt fall. Det gäller en teatergrupp som på skolor framfört en teaterpjäs som behandlar samlivet mellan människor. Det är möjligt att den pjäsen är grotesk och att det är en mycket dålig teaterföreställning — jag har inte sett den. Vad jag har påpekat i mitt svar är emellertid att skolans sexualundervisning inte begränsas till presentationen av en eller annan teaterpjäs i skolan. Det är viktigt att komma ihåg detta när vi talar om vilka konsekvenser olika upplevelser kan få i skilda sammanhang. Jag tror inte att en enstaka teaterföreställning kan förta verkan av den mycket goda undervisning som vår svenska grundskola faktiskt ger. Teatergrupperna får heller inte bidrag för pjäser i ämnet sexualkunskap. De får bidrag från kulturrådet efter att på olika sätt ha dokumenterat kvaliteter. Det är andra än kulturministern som gör bedömningen av dessa. Det är fråga om självständiga bedömningar av mycket kvalificerat folk, som därmed också faktiskt kontrollerar att bidragen kommer till sådana grupper som genom sina tidigare prestationer förutsätts vara berättigade till dem.
Fru talman! Jag tackar för det ytterligare svar som jag fått här, och jag tycker att det var bra. Gruppen i fråga anlitas oftast inte i skolans regi utan i fritidsgårdarnas regi. Jag vill också säga att man, om man på egen hand gör ett teaterbesök, ju själv kan välja vad man vill se, men de ungdomar som inbjuds att se den föreställning som det här gäller får intrycket att det är en fin pjäs om exempelvis abortfrågan. Den här teatergruppen har varit ute och turnerat med många olika föreställningar, och detta är inte den första. Samtliga dessa föreställningar har varit lika groteska, med mängder av svordomar. Jag menar att det är helt felaktigt att teatergrupper åker runt i vårt land med sådana här föreställningar, fyllda av råa ord. De ungdomar som ser denna föreställning är inte myndiga, och deras föräldrar måste ha något att säga till om. Om gruppen skall få fortsätta att agera, måste föräldrarna före föreställningarna informeras om vad som skall visas. Föräldrarna måste kunna lita på att fritidsgårdarna inte visar sådana snuskigheter som förekommer i pjäsen ”K som i” — vad som skall börja på K kan alla föreställa sig. Jag anser att skolan och fritidsgårdarna måste visa hänsyn till den som t.ex. från kristna utgångspunkter eller av etiska skäl tycker att det som förekommit är förfärande. Jag erkänner gärna att jag vill ansluta mig till deras uppfattning. Eftersom jag har några sekunder kvar av min taletid, skall jag citera följande ur ett brev av en pojke som heter Per Hermansson: ”Min förhoppning är att kulturministern verkligen tar sig en rejäl funderare på vad det handlar om. Gotlandsteatern avslöjar sig själva när man säger att syftet med det råa språket är att få ungdomarna att lyssna. Eftersom jag är en ungdom så påstår jag att det är raka motsatsen. Sådan här teater isolerar man sig ifrån.” Till sist vill jag fråga en gång till om kulturministern är med på att vi inbjuder den här gruppen hit till riksdagen för att här spela sin teaterföreställning. Jag har nämligen fått en förfrågan från den här teatergruppen där den undrar om den kan få komma hit.
Fru talman! Till svar på den sista frågan vill jag säga att av den presentation som Marianne Karlsson har givit av den här föreställningen har jag inte fått intrycket att den skulle vara värd den enorma uppmärksamhet som ett " uppspeli riksdagshuset skulle innebära. Jag tror tvärtom att det är att göra en kanske misslyckad föreställning alltför stor heder. Jag har tidigare sett flera föreställningar av Gotlands teater, vilken har varit mycket bra. Det kanske är att frångå vad som är tillåtet i riksdagen att gå in på något så speciellt, och jag ber i så fall om överseende. Jag tror alltså att man möjligen kan notera den här föreställningen som ett övertramp, om den har de dåliga kvaliteter som har redovisats. I övrigt tycker jag att man kan lita på att det kulturråd som vi har faktiskt gör mycket övervägda bedömningar av vilka grupper som skall ha bidrag och vilka som inte skall ha det.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat utbildningsministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder som garanterar minst nuvarande nivå på Sveriges Radios sändningar på invandrarspråk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan föranleds av att Sveriges Radios koncerndirektion i höstas beslöt tillsätta en utredning som skall undersöka programverksamheten för språkliga och etniska minoriteter. I gällande avtal mellan staten och programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen fastställs att programföretagen har skyldighet att ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter. I samband med att de nya avtalen ingicks betonades denna verksamhets betydelse av såväl regering som riksdag. Under de fem år som gått sedan avtalen trädde i kraft har en avsevärd utbyggnad skett. Avvägningar som gäller sändningarnas omfattning och val av språk svarar Sveriges Radio-koncernen för. Radionämnden prövar om programföretagen fullgör sina förpliktelser när det gäller hur olika gruppers behov tillgodoses. Enligt vad jag har erfarit från Sveriges Radio gäller utredningen en översyn av hur den nuvarande verksamheten bedrivs, om det finns möjligheter till ökad flexibilitet och samverkan mellan programföretagen och hur verksamheten bäst skall bedrivas med de medel som står till buds. Några nedskärningar av den omfattning som frågeställaren befarar planeras alltså inte enligt Sveriges Radio.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. Min fråga föranleds av Sveriges Radios koncerndirektions beslut att tillsätta en ensamutredare med uppdrag att undersöka olika möjligheter till rationellt utnyttjande av de nuvarande resurserna inom programverksamheten för språkliga och etniska minoriteter och om resurser kan frigöras för att användas på annat sätt. Som bekant är Sveriges Radio genom sin monopolställning av avgörande betydelse både som informationsmedium och som kulturinstitution när det gäller insatser på invandrarpolitikens område. Det förhållandet har också uppmärksammats av statsmakterna, som i avtalstexten mellan staten och Sveriges Radio pekat på bolagens skyldigheter att i programutbuden särskilt rikta sig till olika minoritetsgrupper. Det stadgas i avtalen att föreskrifterna innebär skyldighet att ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter. Den nuvarande programverksamheten har dels under tryck från statsmakterna, dels under tryck från invandrarna själva expanderat i programutbud. Men denna expansion har inte motsvarats av tillräckliga resurser. Medarbetarnas entusiasm och engagemang har fått ersätta bristen på resurser. Det har resulterat i att den här programverksamheten nu pågår med långt mindre resurser än övrig programverksamhet på Sveriges Radio. Samtidigt har trycket utifrån ökat för en ytterligare expansion, bl.a. i form av programsatsningar för nya grupper. När man granskar invandrarnas och minoriteternas kultur-, medieoch informationssituation, finner man att mycket ännu återstår att göra inom Sveriges Radios verksamhetsområde för att komma i närheten av de invandraroch minoritetspolitiska mål som det hittills har rått politisk enighet om. Därför skapar alla rationaliseringsoch besparingspropåer i detta avseende stor oro. Dessutom står de i direkt motsättning till den av statsmakterna i många sammanhang deklarerade målsättningen. Svaret är tillfredsställande men något oklart. Där sägs att några nedskärningar av den omfattning som frågeställaren befarar inte planeras. Planerar man då några nedskärningar av mindre omfattning? Det vore värdefullt om utbildningsministern ville ytterligare belysa den frågan.
Fru talman! På samhällslivets alla områden återstår mycket att göra. När det gäller minoritetsprogrammen i Sveriges Radio och Television är det alldeles uppenbart så, att vi skulle, om vi hade resurser, kunna göra åtskilligt mera. Jag tycker ändå att vi i huvudsak har en ganska hygglig service beträffande invandrargrupper och minoiitetsgrupper här i landet. Jag förstår att man i en situation, där man tvingas att rationalisera, att iaktta en mycket stram hushållning, kan känna oro. Vad jag i detta sammanhang vill understryka är att det inte finns några planer på att utnyttja minoritetsprogrammen som sparobjekt.
Fru talman! Det är tillfredsställande att få till svar att några nedskärningar på detta område inte planeras. Det finns emellertid ytterligare en oklarhet i svaret, vilken jag gärna vill belysa. Den aktuella utredningen strävar nämligen efter ökad flexibilitet och samverkan mellan de olika programföretagen. Men ordet flexibilitet innebär också en viss fara för prioriteringar inom programverksamheten, vilken befaras få en annan inriktning än den som uttalats av statsmakterna när det gäller invandrarpolitiken. Det vore värdefullt om utbildningsministern också på den här punkten klart och entydigt ville uttala att den eftersträvade flexibiliteten inte kommer att innebära några kvalitativa förändringar av programverksamheten.
Fru talman! Det är alldeles självklart så, att vi på det här området, liksom på andra områden, måste vara beredda på förändringar som är motiverade med hänsyn både till verksamheten som sådan och till ekonomin. Det gäller att på bästa sätt utnyttja de pengar som vi faktiskt satsar.
Statens heraldiska verksamhet har omorganiserats från den 1 juli 1983, varvid den självständiga heraldiska sektionen inom riksarkivet upphört och de heraldiska ärendenas handläggning anförtrotts arkivets medeltidssektion.
Jag tycker att man bör respektera att det också på det här området gäller att vara beredd att använda sina slantar så, att de kommer till bästa möjliga användning.
Samtidigt har statens heraldiska nämnd avskaffats och ersatts med en rådgivande nämnd inom riksarkivet. Nämndens ledamöter är ännu ej tillsatta, varigenom vissa ärendens handläggning fördröjts.
Fru talman! Tore Nilsson har frågat mig när den rådgivande heraldiska nämnden inom riksarkivet kommer att tillsättas och om nämnden kommer att få en representant för allsidigt dokumenterad sakkunskap på det heraldiska området. Regeringen har i beslut den 15 december 1983 som ledamöter i riksarkivets heraldiska nämnd förordnat samma personer som tidigare var ledamöter i statens heraldiska nämnd. Detta torde borga för att den rådgivande nämnden besitter den kompetens som får anses vara erforderlig.
När kommer den rådgivande heraldiska nämnden inom riksarkivet att tillsättas, och kan man då förvänta sig, att nämnden kommer att få en representant för allsidigt dokumenterad sakkunskap på det heraldiska området?

Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Det var ett tillfredsställande svar. Min fråga skrev jag någon av de första dagarna i december. Först visste jag inte riktigt om man kunde avlämna en fråga så nära julen. Men senare upptäckte jag att svaret skulle ges i januari, och då lämnade jag in min fråga. Av svaret i dag får jag veta att ledamöterna i riksarkivets heraldiska nämnd förordnades den 15 december. Jag är till freds med att så har skett. Jag vill ändå säga ytterligare några ord i detta sammanhang. Heraldik är ju ett fascinerande ämne, som inte alls är oviktigt ens i vår moderna tid. I slutet av min fråga förutsätter jag att det i den rådgivande nämnden skall finnas den kompetens som anses vara erforderlig. Det kan synas vara ett onödigt påpekande. Men det har förekommit märkliga ting. Jag kunde tro att kulturministern vet att en Norrlandskommun på Lappmarksgränsen för några år sedan betalade för en utredning för att få ett vapen till sina byggnader och att det sedan befanns att ett veteax var huvudtecknet i detta vapen. Då måste man fråga sig hur det var med kompetensen. Det har kanske någon gång odlats något veteax i övre Norrland, men det är i alla fall ingenting som är kännetecknande för bygden i fråga. Det finns alltså anledning att se till att de som arbetar med dessa frågor inte för fram vilka idéer som helst. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret och beklagar att jag inte kunde ta emot svaret före jul. Nu framgår det av svaret och av budgetpropositionen att en översyn av | arbetsskadeförsäkringen skall ske. Det är bra. Men det har tagit tid. En | utredning beställdes av riksdagen redan i november 1981. Under tiden har krånglet, byråkratin och jag måste tyvärr säga godtycket i bedömningarna fortgått. Arbetsskadeförsäkringen i nuvarande tappning är socialförsäkringens olycksbarn, om jag så får säga. Ingen är nöjd med den, vågar jag påstå. Försäkringen är dyr. Den kostar nu nära 1,5 miljarder, men den ger den enskilde förhållandevis litet — endast 10 70 utöver sjukförsäkringen. Administrationen är oerhört tungrodd och de medicinska bedömningarna svåra. Utredningsavdelningarna vid försäkringskassornas centralkontor kommer framdeles att nästan helt ägna sig åt arbetsskadebedömningar. Det är uppskattningsvis 400 tjänstemän och ett åttiotal pensionsdelegationer som blir fullt sysselsatta med arbetsskadeärenden — för att inte tala om alla läkartjänster. Enligt en utredning utförd av riksdagens utredningstjänst bedöms över hälften av försäkringsdomstolarnas resurser tas i anspråk för mål rörande arbetsskadeförsäkringen. Detta ger en kostnad på 20-25 milj.kr. per år. Det sämsta är ändå att de försäkrade är så missnöjda med försäkringen. Jag vill citera några rader ur ett brev från en som drabbats av arbetsskada: ”bedömningarna skapar stor rättsosäkerhet och alltför många kvävs av kombinationen sjukdom/byråkrati”. Nu skall alltså en utredning tillsättas, och jag skall väl inte gå händelserna alltför mycket i förväg. Jag vill ändå understryka behovet av en ökad samordning med sjukförsäkringen och uttrycka min uppfattning att vi bör satsa våra resurser främst på dem som fått svåra, långdragna sjukdomar och skador. En skrivning i budgetpropositionens bil. 7 oroar mig något: ”En översyn skall göras av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen.” Jag vill därför rikta en kompletterande fråga till socialministern: Kommer det att bli en allsidig och förutsättningslös utredning? Det framgår av svaret att utredningen inte kommer att bli parlamentarisk. Jag tycker det är att beklaga, med hänsyn till att det finns så divergerande uppfattningar i de här frågorna. Det har nu sagts att översynen skall kunna påbörjas om någon månad. Jag vill understryka, herr socialminister, att det hastar.

Fru talman! Jag är glad över kompletteringen, och jag förstår också att socialministern till fullo är insatt i problematiken kring arbetsskadeförsäkringen. Som jag sade är faktiskt ingen nöjd med den här försäkringen. Dels föreligger det ett väldigt tryck från starka LO-grupper rörande en utökning av arbetsskadeförsäkringen, dels föreligger det krav på en ökad samordning och vissa inskränkningar i försäkringen, inte minst av ekonomiska skäl, men kanske främst av arbetsskäl. Varken de som handlägger försäkringen ute på våra försäkringskassor eller de enskilda försäkrade är nöjda. Försäkringsöverdomstolens domar ger ingen riktig praxis. Besluten upplevs av de handläggande tjänstemännen som något av ett lotteri, särskilt i arbetssjukdomsärenden av typen förslitningssjukdomar och förslitningsskador. Detta gör att kraven på en allsidig och genomgripande utredning är mycket stora. Personligen skulle jag önska att det blev en parlamentarisk utredning, men jag är glad över att utredningen över huvud taget kommer till stånd. Vi har väntat länge på att något skulle ske. Det gäller inte minst personalen vid försäkringskassorna.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag tycker att det är bra att vi här får ett besked från socialministern att han nu kommer att föreslå en utredning, som skall se över de problem som finns i det nuvarande pensionssystemet. Det är inte jag som går ut med falsk orosspridning beträffande ATP-systemet, socialministern. Varken jag eller någon annan i mitt parti har givetvis något intresse av att göra det. Orsaken till att jag ställde frågan var det faktum att riksförsäkringsverket redan den 16 december 1982 lämnade en skrivelse till regeringen, där man drog upp riktlinjerna för framtida behov av uttag för att klara försäkringssystemet. Jag tror att socialministern delar min uppfattning att det inte är något tvivel om att man, när man tar del av vad riksförsäkringsverket och många andra bedömare har sagt, måste ställa sig frågan: Hur skall vi klara att trygga pensionerna i framtiden, att ge pensionärerna trygghet? Det är bl.a. skrivelsen från riksförsäkringsverket som ligger till grund för min fråga. Orsaken till att jag ställt den är också att skrivelsen utfärdades i slutet av 1982 och att vi nu befinner oss i början av 1984 — och att det således har gått lång tid från det larmsignalen gavs. Det är olyckligt att det gått så lång tid. Det framgår nämligen av riksförsäkringsverkets skrivelse att man snabbt måste ta itu med de här problemen. Jag tycker att socialministern något negligerar problemen. Men jag tror att det är mer verbalt än sakligt från socialministerns sida. Jag är medveten om att det är svårt att skriva direktiv till en pensionsutredning av det här slaget. Men jag tycker att det är litet allvarligt när socialministern säger att det är mot bakgrund av de periodvisa diskussionerna som den här utredningen får direktiv att också se på ATP-systemet. Jag förutsätter att varken en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering utifrån allmänna, litet flytande diskussioner sätter till utredningar om viktiga samhällsfrågor, utan här är det, herr socialminister, det faktiska förhållandet som gör att vi måste titta ingående på detta system. Jag tycker att vi skall vara överens om att det är på det sättet. Och vi skall hjälpas åt att lösa problemen. Det är inte fråga om någon falsk orosspridning utan det är fråga om faktiska förhållanden. Den senaste statistik som vi har fått från riksförsäkringsverket visar också att vi ligger efter när det gäller relationen inbetalningar-utbetalningar i ATP-systemet.

Fru talman! Med risk för att socialministern och jag än en gång blir nedklubbade av talmannen skulle jag vilja säga att jag tycker att socialministern skall sluta hänvisa till de borgerliga regeringarna i slutet av 1970-talet. Socialministern talar ungefär som en politisk partisekreterare. Men nu är socialministern socialminister och inte partisekreterare! Det borde vara en viss skillnad. Det här är inte heller en valrörelse, utan det är en frågestund i riksdagen mellan valrörelser, och här borde vi kunna föra debatten på en saklig nivå. Jag förmodar att det inte är på det sättet att riksförsäkringsverket har skrivit en medvetet pessimistisk rapport.

Det uttalandet, socialministern, skrämmer mig verkligen. Det faktiska förhållandet, socialministern, är att även 1983 års redovisning visar ett kraftigt underskott i relationen mellan inbetalningar och utbetalningar. Det är farligt och allvarligt. I stället för att driva valpropaganda tycker jag att vi skall försöka lösa problemet med pensionärernas trygghet.

Fru talman! Jag är av naturen optimist, men det som gjorde mig pessimistisk var socialministerns egna hänvisningar till auktoritativa källor som berör och diskuterar pensionssystemet. Det går inte, socialministern, att göra det så lätt för sig att man säger att eftersom man nu har fått ett regeringsskifte, är ATP-systemet därmed räddat. Jag tycker att socialministern själv avvisar det argumentet på sakliga grunder genom att i propositionen och i svar i kammaren säga att han skall tillsätta en utredning som skall ta upp den här frågan. Vore det så enkelt att den socialdemokratiska regeringens fysiska närvaro i kanslihuset skulle lösa det här problemet, skulle socialministern inte behöva tillsätta utredningen. Detta är ingen konstruktiv diskussion, utan det faktiska förhållandet är att vi måste se över problemen i det system vi har när det gäller pensionerna. Utifrån detta skall socialministern tillsätta en utredning och skriva direktiv. Jag nöjer mig med detta nu, men jag beklagar att detta inte har blivit gjort tidigare. På grund av detta har vi tappat tid.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

Det är inget fel att socialministern vidgar den här utredningen till att gälla också frågan om efterlevandepensionerna, så att vi ur den synpunkten får ett bättre förslag för denna grupp än det förslag som socialministern presenterade och som var i riksdagen och vände. Jag ser inte någon större anledning att fortsätta debatten, utan jag hoppas att socialministern kan skriva konstruktiva direktiv till denna utredning, att utredningen kommer i gång så snabbt som möjligt och att vårt gemensamma mål, om en tryggad pension, också skall bli resultatet av utredningen i fråga.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag vill poängtera att varken föräldrar eller barnläkare är nöjda med den praxis som råder. Även försäkringskassepersonal har uttryckt att man inte är nöjd. Diabetesbarnens speciella problematik beaktas inte tillräckligt vid vårdbidragsgivningen. Praxis innebär oftast ett halvt vårdbidrag upp till sju års ålder, och det anser man inte vara tillräckligt. Dessutom varierar praxis, eftersom reglerna inte är entydiga. Hjälp till god sjukkontroll gör att man kan förebygga och senarelägga debut av de svåra kärlskador som drabbar många diabetesbarn i vuxen ålder. Om ett barn kan vara välinställt och ha en normal blodsockernivå, kan ju kärlkomplikationer förebyggas. Både samhällsekonomiskt och sjukvårdsekonomiskt är diabetesgruppen mycket tung. Att förebygga komplikationer till diabetes är synnerligen angeläget, med hänsyn både till den enskilde och till sjukvårdsoch samhällskostnaderna. Det finns i Sverige ca 2500 barn under 15 år med diabetes. De får en behandling som består av insulinsprutor, reglerat kostintag och motion. Syftet är att normalisera blodsockernivån. Detta måste kontrolleras med egen tät provtagning från blod och urin. Behandlingen är många gånger mycket besvärlig, och den måste ofta ändras beroende på hur aktivt barnet är. Livsföringen måste vara mycket regelbunden, och barnen måste alltid passa en massa tider. De lever ett mycket inrutat liv. Dessutom måste hela familjen ofta eller så gott som alltid ändra kostvanor, eftersom man inte kan ha två matsedlar i en familj. Tillsynsbehovet är generellt sett mycket stort, framför allt för välinställda barn. Hos ett välinställt barn är avståndet till en för låg blodsockernivå mycket litet. Ett sådant barn kan få s.k. insulinkänningar, om det äter för litet eller för sent eller får extra mycket motion. En insulinkänning är ofta mycket skrämmande för barnet och leder till mycken oro för föräldrarna. Alltför täta insulinkänningar kan inverka skadligt på hjärnans funktion. När vårdbidrag för ett välinställt barn skall bedömas, förstår man kanske inte att det bakom ligger en mycket stor föräldrainsats. Det är lätt att tro att ett välinställt barn är lättskött, medan det i stället är precis tvärtom. Man behöver t.ex. inte åka till akuten så ofta. Jag skulle vilja fråga socialministern, om han ändå inte är villig att medverka till att diabetesbarnens speciella problematik blir mer känd, så att den kan vägas in i bedömningen på ett mera rättvist sätt.

Herr talman! Hjälp till god sjukdomskontroll gör att man kan förebygga kärlskador och att man kan förebygga och senarelägga komplikationer. De här kärlskadorna leder bl.a. till blindhet, njurfunktionsnedsättning, nervpåverkan samt hjärtoch kärlsjukdomar. Detta kan förebyggas om man är välinställd och har en normal blodsockernivå. Det gäller här en mycket tung grupp sjukvårdsekonomiskt och samhällsekonomiskt. En stor del av dessa människor drabbas av förtidspensionering, av sjukskrivning och av för tidig död. Detta leder till stora samhällskostnader, framför allt genom produktionsbortfall. Även den sjukvård som diabetesgruppen är beroende av är komplicerad — den består många gånger av komplicerad ögonkirurgi, och den kan bestå av njurtransplantationer. Att förebygga komplikationer till diabetessjukdomen är sannerligen mycket angeläget för den enskilde, för familjen och även ur sjukvårdsekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt. Jag tror nog att det är god ekonomi att se till att de här barnen får en god vård, en god sjukdomskontroll.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

Detta gäller främst barnfamiljer, som i detta system skyddas speciellt, då alla besök och läkemedelsinköp för samtliga barn under 16 år får läggas samman och då ger ett högkostnadsskydd om besöken och inköpen blir många. För de resor som måste företas i samband med läkarbesöken utgår i dag inget skydd. Kostnaderna kan bli verkligt betungande. Är man drabbad av sjukdom, som dessutom ger försvagad ekonomi, betyder de höga kostnaderna som tillkommer genom resekarensen stora pålagor för redan hårt drabbade människor. Ett högkostnadsskydd, som föreslagits i utredningsbetänkandet Sjukresor — samordning och förenkling, som lämnades 1981, skulle vara ett skydd för dessa grupper. Naturligtvis skulle barnfamiljerna på likartat sätt som vid läkemedelsinköp och läkarbesök få slå ihop dessa resor för att familjen skulle skyddas. Jag behöver väl inte ytterligare för socialministern belysa barnfamiljernas svåra ekonomiska situation i dag. Reformen är synnerligen angelägen, och det finns många som kan vittna om vilken hjälp det skulle vara för dessa människor att avlastas något av de kostnader de förutom sin sjukdom belastas med. Att administrera detta borde inte vara så komplicerat att man för den skull avstår från att genomföra reformen enligt det första steget i utredningsförslaget. I utredningen pekar man på möjliga vägar att gå och vilka hinder som kan finnas för att få systemet rättvist. Vi har i dag två olika karensbelopp —-30 kr. för vanliga läkarbesöksresor och 38 kr. för resor för tandvård och rådgivning vid födelsekontrollerande verksamhet. Detta borde man kanske också se över. De olikheterna förorsakar i dag vissa handläggningsproblem ute på kassorna. Ett genomförande av det andra förslaget som socialministern framför borde inte förhindra att man också går in och ser över detta med högkostnadsskydd som är en liten del i den stora reform som man egentligen vill åstadkomma genom utredningsförslaget. Vi vet att överläggningar med Landstingsförbundet pågår, men jag har en känsla av att dessa kommerr-att dra ut på tiden, och under den perioden drabbas ytterligare familjer hårt av de kostnader som sjukdomen medför för dem.

Herr talman! Gunhild Bolander, Ivar Franzén och Elis Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkra en fortsatt bemanning av Gotska Sandön, Stora Karlsö, Nidingen resp. Svenska Högarna. Regeringen har i beslut den 1 december 1983 förklarat att frågan om åretruntbemanning på nämnda platser skall behandlas enligt förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Enligt denna förordning skall länsstyrelsens yttrande inhämtas över den planerade åtgärden. Länsstyrelsen skall bl.a. bedöma hur åtgärden påverkar de anspråk på bemanning som olika samhällsintressen ställer samt lämna förslag om organisation och kostnadsfördelning. I samband med införandet av förordningen uttalade trafikutskottet att det fanns behov av att skapa fastare former för handläggningen av frågor om personalinskränkningar vid fyrplatser. Vidare framhölls att genom den föreslagna ordningen skapas garantier för att personalinskränkningar inte genomförs utan att olika samhällsintressen har beaktats. Sedan länsstyrelsen yttrat sig kan frågan komma att hänskjutas till regeringen. Jag anser att det därför inte finns anledning för mig att nu föregripa handläggningen i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är de uppgifter som förekommit i massmedia om att regeringen icke skulle vara beredd att tillskjuta de särskilda medel som behövs för täckande av merkostnader för bemanning av utsjöplatser. Och två av de aktuella utsjöplatserna är alltså Gotska Sandön och Stora Karlsö. De här bägge öarna är av riksintresse för vetenskaplig naturvård och för allmänhetens friluftsliv. Gotska Sandön är skyddad som nationalpark och ägs av staten, Stora Karlsö är skyddad som naturreservat och ägs till en del av staten. Öarna besöks varje år av ungefär 20000 turister, 3 000 på Gotska Sandön och 17 000 på Stora Karlsö. När Gotska Sandön som fyrplats blev automatiserad 1969 gick flera intressenter, såsom naturvårdsverket, sjöfartsverket, SMHI och domänverket, samman för att lösa bemanningsfrågan, och det har fungerat utmärkt. Vid automatiseringen av fyrplatsen på Stora Karlsö 1974 kunde länsstyrelsen medverka till att en liknande samordnad lösning innebärande fortsatt bemanning kom till stånd mellan berörda intressenter där. Tillsynspersonalen har en rad viktiga uppgifter att utföra. De anställda skall kontinuerligt rapportera naturförhållanden, de skall bevaka oljeutsläpp och de skall avliva oljeskadade fåglar. De skall vidare bevaka tillträdesförbudlagda områden till skydd för alkfågelkolonier och för säl. Man bevakar fågellivet, exempelvis på Stora Karlsö med den unika stammen av 15 000 sillgrisslor, som kommer dit varje vår. För detta har man alltså en särskild bevakning. Gotska Sandöns yta är nästan helt skogklädd, och en viktig del av personalens arbete är tillsynen över att skogsbrand inte uppstår. Trots att öarnas fyrplatser är automatiserade krävs ändå viss tillsyn över dessa anläggningar. I sjöräddningssammanhang har många gånger värdet av mänskliga ögon som ser vad som händer på havet från dessa utsjöplatser bekräftats. I en tid med alltmer omfattande fritidsbåtstrafik från fastlandet till de gotländska farvattnen liksom mellan Gotland och öarna får tillsynspersonalen frågor om väderleksförhållanden och liknande ganska ofta. Såväl på Stora Karlsö som på Gotska Sandön finns militära anläggningar som också kräver löpande tillsyn och kontroll. Gotska Sandön utgör dessutom militärt skyddsområde, varför kontroll av att obehöriga inte besöker öÖn är särskilt viktigt. Från militärt håll framhålls ofta vikten av den insats tillsynsmännen gör genom att identifiera de fartyg eller flygplan som på en radarskärm endast framstår som föremål. De senaste årens uppmärksammade gränskränkningar understryker värdet av att ha människor och inte enbart maskiner längs våra kuster. Dessutom finns där byggnader och anläggningar av olika slag samt museer med värdefulla samlingar. Särskilt viktigt har därför varit det vitt kända faktum att öarna verkligen varit bemannade. Här har staten ett speciellt ansvar att se till att det blir så även i fortsättningen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Nidingens fyr blev återbemannad i december 1981, och många goda skäl talar för att bevara bemanningen på Nidingen. Sedan 1981 har tillkommit ytterligare skäl. Precis som Gunhild Bolander sade har de upprepade kränkningarna av svenska vatten gjort det än mer angeläget att vi på Nidingen kan bevara den bemanning som är så viktig. Marinen har insett vikten av detta och har från hösten 1983 lämnat bidrag på 70000 kr. Därmed återstår en ganska marginell summa, i storleksordningen 35 000 kr. i 1981 års penningvärde, som naturvårdsverket har att bestrida för att vi skall kunna säkra bemanningen på Nidingen. Jordbruksministern hänvisar till förordningen 1982:136 och till den ganska omfattande procedur som skulle behöva dras i gång för att få saken prövad — länsstyrelsens yttrande, eventuellt yttrande från berörda myndigheter, en återgång till länsstyrelsen och så småningom en prövning hos regeringen. Det är uppenbart att en sådan hantering i fallet Nidingen skulle kosta statsverket betydligt mer än vad bevarandet av bemanningen faktiskt kostar. Naturvårdsverkets bidrag är sannolikt mindre än den byråkrati skulle kosta som skulle behöva dras i gång. Jag tror att naturvårdsverket med litet moraliskt stöd från jordbruksministern, ett litet poängterande av hur värdefull den här bevakningen är, säkert skulle avhålla sig från denna byråkrati och i stället även i fortsättningen lämna bidrag och därmed säkra bemanningen på Nidingen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det finns en klar tendens till att allt fler fyrplatser och väderstationer blir obemannade i den svenska skärgården. I början av 1960-talet fanns det personal på ett sextiotal ställen. Av dessa återstår i dag ett tiotal. Fler människor är ute i privatbåtar och hamnar i svårigheter. En tillsynsman på Svenska Högarna sade att den kanske viktigaste insats tillsynsmännen gör är att förhindra svåra olyckor. De utgör de ögon som ser vad som händer i skärgården. Genom att de finns kan många i sjönöd få en snabb hjälp. Med hänsyn till den betydelse bemanningen har för tillsyn och övervakning av rikets kuster kan det inte vara tillrådligt att genomföra dessa indragningar. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt yttrande till naturvårdsverket tryckt på att det är mycket viktigt att Svenska Högarna har en helårsbemanning. Jag vill fråga jordbruksministern om inte de tusenlappar som detta kostar är värda att satsa så att de som vistas i skärgården kan känna denna säkerhet och så att man får snabba rapporter om exempelvis oljeutsläpp, vilket ger större möjligheter att bekämpa dem.
Herr talman! Som har framhållits av flera av frågeställarna, har det kommit in nya faktorer i bilden som det kan vara angeläget att ta med när man diskuterar hur vi skall ha det i dessa frågor. Därför avvaktar jag med intresse de förslag och synpunkter som länsstyrelserna kan komma att föra fram.

Herr talman! I Sverige är det många myndigheter som är inblandade i bevakningen av kusterna. Möjligen är detta en av orsakerna till att denna olyckliga diskussion har uppstått. I andra länder, t.ex. Finland och USA, finns det en speciell myndighet som samordnar alla intressen som rör skärgård och kust. Då har man möjlighet att se helheten, och man känner också det övergripande ansvaret. När det nu saknas motsvarande organisation i vårt land, tycker jag ändå att staten skall ha det övergripande ansvaret. Vi får väl förutsätta att de kontakter som skall ske via länsstyrelserna resulterar i att staten slutligen får ansvaret för detta — länsstyrelserna har sannerligen inga speciella pengar att avvara för detta ändamål. Denna fråga har behandlats i länsstyrelserna — på Gotland så sent som i mars 1983. Man anser där att detta helt och hållet är en statlig angelägenhet — och en nödvändig sådan.
Herr talman! Då jordbruksministern säger att det har tillkommit nya faktorer i det här ärendet, tycker jag att jag ganska säkert kan tolka detta så, att han anser att dessa faktorer gör det ännu mer angeläget att vi kan bibehålla bemanningen på t.ex. Nidingen. Länsstyrelserna har ju inte några egna pengar att satsa, och en omgång enligt förordningen kostar mycket i form av byråkratisk handläggning och därmed också i form av tid och statstjänstemannalöner. Jag hoppas därför att det stöd som jag tycker jordbruksministern har givit när det gäller bemanningen skall leda till att naturvårdsverket prioriterar sina resurser på ett sådant sätt att man lämnar detta bidrag på i storleksordningen 35 000-50 000 kr. och därmed säkrar bemanningen, samtidigt som man besparar statsverket betydande handläggningskostnader. Det tycker jag är ett bra sätt att hushålla med resurserna.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har frågat försvarsministern huruvida 1982 års försvarsbeslut i fråga om jordbrukets betydelse för folkförsörjningen står fast eller om regeringen har ändrat åsikt. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 1982 års försvarsbeslut innebär bl.a. att minimibehovet av livsmedel måste kunna tillgodoses med hög säkerhet även i långvariga försörjningskriser. Livsmedelsproduktionen skall därför kunna ställas om till i huvudsak självförsörjning. Försvarsbeslutet innebär vidare att sådana varor som inte kan produceras i eller importeras till landet vid en kris och som erfordras för att klara en omställningsperiod och för att ge erforderlig uthållighet i övrigt skall beredskapslagras. Detta beslut står fast. Jag vill vidare erinra om att regeringen nyligen i en proposition till riksdagen föreslagit att huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik och därmed också för jordbrukspolitiken bör vara att trygga vårt lands livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och krig. I samma proposition betonas också det angelägna i att begränsa vårt starka importberoende på produktionsmedelssidan för att därigenom minska vår sårbarhet vid en avspärrning. Vidare betonas att beredskapsmotivet innebär att vi måste trygga livsmedelsförsörjningen i hela landet. Regeringen har också gett livsmedelskommittén i uppdrag att göra en samlad översyn av livsmedelsförsörjningens sårbarhet från olika synpunkter. Enligt sina direktiv skall kommittén bl.a. överväga vilka anpassningar som i fredstid behövs för att upprätthålla försörjningstryggheten såväl vid långoch kortvariga störningar i fredstid som vid långvarig avspärrning eller krig. Kommittén skall också närmare analysera beroendet hos de olika leden i livsmedelskedjan av stödfunktioner i form av bl.a. energi och insatsvaror. Kommittén skall vidare studera möjligheterna att minska sårbarheten genom att beredskapsaspekterna beaktas på ett tidigt stadium i produktionsoch samhällsplaneringen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det var ett fylligt och genomarbetat svar. Det är viktigt att konstatera att den målsättning beträffande livsmedelsberedskapen som låg i 1982 års försvarsbeslut står fast. Jag tycker att också utgångspunkten skall vara klar, nämligen att det är samhällets minimibehov av livsmedel som skall kunna tillgodoses vid kriser och krig. Målet bör också vara att vi skall kunna ställa om till en s.k. kontinuerlig självförsörjning. Det är på många områden som regeringen måste se till att det fungerar. Det gäller tillgången till kväve och andra gödselmedel som är avgörande för betydelse för folkförsörjningen betydelse för folkförsörjningen om vi skall kunna hålla hektarskördarna uppe. Eftersom vi också skall producera mer brödsäd för att hålla vår kriskost, kommer kravet på skördar att öka. I det läget får enligt min mening inte arealen minska. Från totalförsvarssynpunkt är det särskilt angeläget att betona att inte arealen får gå ned. Problemen vid en avspärrning är stora nog, utan att man skall försvåra dem med en jordbrukspolitik som kan leda till en minskning av den odlade arealen i landet. Det gäller nu att regeringen verkligen tar sårbarhetsfrågorna inom livsmedelsförsörjningen på allvar. Det krävs att regeringen tar ett helhetsgrepp på dessa frågor. Det gäller för det första att fundera över transporterna av livsmedel vid en avspärrning. Det gäller för det andra att ta itu med energioch eltillförseln. Vi skall minst av allt i fredstid behöva se att man tvingas hälla bort mjölk. Vi måste få fram reservaggregat för att se till att eldistributionen speciellt vid mjölkning fungerar även i fredstid. Regeringen måste också tänka igenom omställningen till ökad produktion av spannmål och grönsaker, även i områden där det i fredstid inte är självklart med sådan produktion. Därför får inte regeringen acceptera att bygder förbuskas. Det är viktigt att regeringen noga följer problemen med det ökade beroendet inom jordbruket av maskiner från NATO och Warszawapaktsländer, som skapar stor sårbarhet. Det är också angeläget att vi beredskapslagrar, såsom jordbruksministern var inne på. Det är även viktigt att vi på livsmedelsområdet strävar efter en bättre regional balans än den vi i dag har. Jag vill därför varna regeringen för att driva en jordbrukspolitik som går stick i stäv med vad en enig riksdag har sagt beträffande livsmedelsberedskapens mål — enigheten i riksdagen är f.ö. nästan fullständig när det gäller totalförsvaret. Tyvärr verkar det som om regeringen tar litet för lätt på sårbarhetsfrågorna. Jag tänker då närmast på den debatt som förs bland de norrländska jordbrukarna och som visar att man inte nog har beaktat dessa aspekter. Jag vill därför fråga: Är regeringen beredd att bättre beakta sårbarhetsoch livsmedelsberedskapssynpunkter när man nu diskuterar den framtida jordbrukspolitiken?
Herr talman! Jag förstår att Gunnar Björk i Gävle också tillhör dem som har missförstått regeringens ambitioner när det gäller att sörja för att vi skall kunna bedriva jordbruk i hela landet. Det har markerats i den proposition som har framlagts att vi anser det särskilt angeläget att stödja den norrländska jorbruksnäringen. Vad vi diskuterar är i vilka former detta skall ske. Det kanske inte är meningen att vi skall ha en jordbrukspolitisk debatt här i dag — jag vet inte hur Gunnar Björk ser på den saken. Jag är naturligtvis beredd att diskutera jordbruksfrågorna, trots att jag har diskuterat dem i flera omgångar i riksdagen. Jag vill betona att det är regeringens uppfattning, att om vi skall kunna uppfylla målet att hålla den beredskap som vi eftersträvar, skall det också vara möjligt att bedriva jordbruk även i de norra delarna av landet. Jag har för egen del slagit fast att vi måste slå vakt om den produktion som vi i dag har där uppe.
Herr talman! Jag får en känsla av att jordbruksministern inte riktigt har förstått det starka samband som jag menar finns mellan en vettig jordbrukspolitik i Norrland t.ex. och behovet av att tänka i totalförsvarsbanor. När det t.ex. gäller livsmedelstransporter vid en avspärrning, när det gäller tillgången till mejeriprodukter och annat finns det ett mycket starkt samband mellan jordbrukspolitik och totalförsvarsplanering. Därför menar jag att det är oerhört viktigt att man bättre ser det sambandet. Jag tycker att jordbruksministerns inlägg visar att regeringen borde fundera ännu mer när den diskuterar jordbrukspolitiken. Regeringen borde komplettera sina diskussioner med de livsmedelspolitiska synpunkter och totalförsvarssynpunkter som har anknytning till denna fråga.
Herr talman! Nu undrar jag om Gunnar Björk i Gävle verkligen lyssnade på vad jag sade. Jag sade att det är angeläget från just de utgångspunkter som han nu redovisade — transportsynpunkter och annat — att vi kan ha en livsmedelsproduktion i norra Sverige, om vi skall kunna sörja för att uppnå det beredskapsmål som vi i det här sammanhanget talar om och som är en del av vår jordbrukspolitik. Då kan väl Gunnar Björk i nästa andetag inte mena att jag inte har insett betydelsen av att vi tar dessa hänsyn. Det är ju just dessa hänsyn jag menar att vi måste ta då vi diskuterar utformningen av vår jordbrukspolitik.
Herr talman! Jag tror ändå att den kanonad av förslag som lantbrukarna upplever kommer från regeringen inte bäddar för att regeringen skall vara riktigt trovärdig då den säger sig mena att riksdagsbeslutet skall stå fast i 1982 års försvarsbeslut. ; För att regeringen skall vara trovärdig på denna punkt krävs ändock ökat intresse för sårbarhetsaspekterna och för vad som kan ske i händelse av avspärrning.
Herr talman! Får jag påminna Gunnar Björk i Gävle om att sårbarhetsfrågorna finns med i direktiven för utredningen, och dem skall man fortsätta att diskutera. Utredningen är ju inte färdig med sitt arbete. Vad jag har varit angelägen att säga är att intill dess denna livsmedelskommitté är färdig med sitt arbete är det angeläget att vi för en jordbrukspolitik i det här landet som gör det möjligt att behålla den produktion som vi har i norra Sverige i dag. Ett led i det arbetet bör kanske vara att inte belasta jordbrukarna i norra Sverige med avgifter som de kanske inte borde erlägga. Det är en av de frågeställningar som vi står inför. Det är detta diskussionen gäller. Jag är utomordentligt förvånad över att man i informationen i detta sammanhang försöker göra gällande att vi inte månar om jordbruket i norra Sverige. Tvärtom försöker vi på allt sätt slå vakt om produktionen i just norra Sverige.
Herr talman! När det gäller sårbarhetsfrågorna och livsmedelskommittén har just den sårbarhetsgrupp som finns tillsatts litet senare än andra grupper. Det visar att det inte har varit det första som regeringen kämpat för. Jordbruksministerns uttalande att beslutet ligger fast tycker jag var ett bra svar. Den enighet som rådde i dessa frågor bör bestå, och alla partier bör vara överens. Det är bra att vi slår vakt om denna enighet.
Herr talman! Får jag bara kommentera en synpunkt som Gunnar Björk i Gävle anförde, nämligen att denna sårbarhetsgrupp skulle ha tillsatts litet senare än andra grupper. Det var en bedömning som utredningen själv gjorde. Man menade att man hade så pass goda insikter om vilka problem som skulle hanteras i det sammanhanget att denna grupp inte tillsattes som första grupp att ta itu med dessa frågor — vi har ju sju grupper som arbetar inom livsmedelskommittén. Det var alltså den bedömning som kommittén själv gjorde av den ordning i vilken grupperna skulle påbörja sitt arbete, och det har regeringen icke haft någon uppfattning om.
Herr talman! Om regeringen hade haft en klar åsikt kunde den ju ha talat om att detta arbete skulle ske snabbt. Om jag kritiserar jordbruksministern för ointresse för sårbarhetsfrågorna, får den kritiken naturligtvis också drabba livsmedelskommittén.
Herr talman! Jag tror att det är helt fel, Gunnar Björk i Gävle, att tala om ointresse från regeringens eller livsmedelskommitténs sida. Jag förstår att det kan vara av intresse för Gunnar Björk att försöka göra gällande att varken livsmedelskommittén eller regeringen har intresse för sårbarhetsfrågorna. Men vi har i våra direktiv skrivit in hur betydelsefulla vi anser att sårbarhetsfrågorna är. Om vi inte ser om vårt hus på den punkten, är det självklart att vi inte har den trygga livsmedelsförsörjning som är det övergripande målet för hela den jordbrukspolitik vi vill föra. Jag kan försäkra Gunnar Björk att varken kommittén eller regeringen ser nonchalant på sårbarhetsfrågorna.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat om ett uttalande av mig i en tidningsintervju innebär att samerna nu kan lita på att domänverkets avverkningar i de fjällnära skogsområdena upphör. I tidningsintervjun uttalade jag i fråga om den skog som har förklarats som svårföryngrad, att när tillstånd ges till slutavverkning skall hänsyn tas till naturvårdsintressena och till rennäringens behov. Detta följer av skogsvårdslagen. Samma hänsyn skall skogsägaren f.ö. ta vid avverkning i andra områden. Som framgick redan när jag svarade på Kerstin Ekmans fråga i det här ämnet den 27 oktober 1983 finns det ett av skogsvårdsstyrelserna organiserat samråd mellan skogsbruket och rennäringen. Dessutom har jag, vilket jag samtidigt redovisade för Kerstin Ekman, tagit initiativ till att rennäringsmyndigheten skall kopplas in i de fall domänverket och samebyn inte kan komma överens. Ett totalstopp för avverkningarna i Norrlands inland skulle enligt min mening föra för långt. Däremot är det viktigt att vara restriktiv i avvaktan på att underlag kommer fram för bedömning av om det behövs åtgärder med anledning av t.ex. begränsningar i tillgången på renbete.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Däremot är jag inte nöjd med det svar jag har fått. Precis som när jag fick svar den 27 oktober på en fråga om de fjällnära skogarna hänvisar jordbruksministern nu till ett antal åtgärder som regeringen vidtagit för att ge alla inblandade möjlighet att bli hörda och påverka besluten när det gäller avverkningen. Jag tycker att det är förskräckligt när man försöker dölja verkligheten genom att hänvisa till vidtagna åtgärder, om dessa åtgärder är av noll och intet värde. det jordbruksministern säger om att han tagit initiativ till att rennäringsmyndigheten skall kopplas in i de fall domänverket och samebyn inte är överens. I det nu aktuella fallet yttrade sig lantbruksnämndens rennäringsdelegation och avstyrkte avverkning. Vad hjälpte det? Det är vidare en skandal att statens egna organ, som i det här fallet domänverket, ger sig på denna engångsavverkning. Man avverkar, man nekar till att frivilligt avstå från åtgärder i avvaktan på att startad inventering är genomförd, och enligt uppgift har man t.o.m. lämnat felaktiga uppgifter om när ärendet skall prövas. Om man avverkar våra fjällnära skogar är det med säkerhet en engångsavverkning. Helt klart är att den urskog som går till spillo aldrig kan återställas. Om detta nu inte har intresse för domänverket, som tydligen tycker att naturvård får naturvårdsverket sköta, borde i alla fall vetskapen om att man inte kan återkomma i området vara anledning att avstå. Rennäringens vara eller inte vara för de berörda samebyarna är beroehde av om man får fortsatt tillgång till de trädlavar som finns i dessa skogar. Detta borde väga tungt när man prövar frågan. Hittills har det inte gjort det. Därför hjälper det inte mycket om jordbruksministern i svar här i kammaren och i upprepade tidningsintervjuer hänvisar till samrådsförfarandet och andra åtgärder.

Herr talman! När fru Ekman i dag hänvisar till det aktuella fallet vet fru Ekman lika bra som jag att fru Ekman talar om det prövningsförfarande som hade skett innan jag tog det initiativ som jag nämnde i frågesvaret. Efter det s.k. aktuella fallet tog jag alltså ett initiativ som ledde till att vi fick en ny form för samrådsförfarande, som innebär att i de fall där domänverket och samebyn inte är överens skall lantbruksnämnden träda in för att kunna hävda rennäringens intressen och få den frågan prövad på ett annat sätt. När det sedan gäller resonemanget om den fjällnära skogen är självfallet avsikten inte den att vi skall avverka all fjällnära skog. Vad som har skett är att vi har fått en inventering av urskogar och fjällnära skog och att vi snart också får resultatet av dens.k. hänglavsinventeringen.

Herr talman! Jag tycker inte att jag har fel, när jag säger att man hade använt sig av den förändring av samrådsförfarandet som jordbruksministern talar om. I det här aktuella fallet hade lantbruksnämndens rennäringsdelegation yttrat sig och avstyrkt avverkning. Åtminstone säger Svenska samers riksförbund det i sin skrivelse till regeringen, där man försöker få en ändring av det beslut som regeringen har fattat. Jag tycker att det är bra att man gör denna inventering. Det är bra att man försöker få en avvägning mellan olika intressen — å ena sidan de som vill skydda rennäringen och våra urskogar och främja naturvården, å andra sidan de som vill avverka där det är någon mening att avverka. Men vad det är fråga om är tiden fram till dess att inventeringen är slutförd. Domänverket sätter ju i gång och avverkar och ger då uppgifter som leder till beslut som går emot bevarandeintressena och samernas intressen. Det är det som är huvudfrågan —inte vad som kommer att hända efter det att inventeringen är slutförd. Då får vi verkligen hoppas att det blir skydd för det som är skyddsvärt. Men hur blir det fram till dess?
Herr talman! Jag utgår ifrån att domänverket kommer att respektera de uttalanden som gjorts när det gäller de kontroversiella områdena och den hantering som vi numera har blivit överens om i dessa sammanhang. Vi kan inte ständigt återföra diskussionen till ett fall som inträffade innan vi hade fått denna ordning till stånd. Jag kan inte stå här och pröva några nya framställningar som kan ha gjorts —-i varje fall inte när det gäller framställningar som riktats till annat statsråd än till mig. Faktum är alltså den ordning som jag har försökt redovisa. Den täcker vår strävan att försöka komma fram till en rimlig hantering. Jag förmodar att Kerstin Ekman och jag har samma ambitioner att försöka få rimliga avvägningar mellan olika intressen. Som också Kerstin Ekman vet kan olika intressen understundom riktas mot exakt samma område. Det är då inte alltid helt självklart hur man skall hantera frågorna.